Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1 om Förbifart Stockholm.I dag har vi att debattera hur nästan 50 miljarder ska användas inom utgiftsområde 22, Vägar och järnvägar. För att kunna göra det måste man först fundera på vad det är för problem som vi står inför. Vad är det som vi förväntas lösa?Det som är uppenbart för alla som har varit ute och pratat med människor är att järnvägens problem är det viktigaste vi har att ta itu med. Ca 5 miljarder om året är den samhällsekonomiska förlusten för att järnvägen inte fungerar. Det drabbar enskilda resenärer som inte kommer i tid. Det drabbar företag som inte får fram sina produkter. Stora företag i Sverige klagar och säger: Ni måste se till att järnvägen fungerar.Ni började med att bromsa Citybanebygget i ett och ett halvt år. Sedan kom ni fram till att det kanske ändå var en poäng med att vidga getingmidjan i Stockholm. Men ett och ett halvt år stod hela järnvägsbygget stilla därför att Alliansen inte visste att det var viktigt.Det andra ni gjorde var att ni tog bort den flygskatt som vi rödgröna hade beslutat om. Ni avbröt planerna på kilometerskatt för lastbilstransporter och höjde banavgifterna för järnväg. Ni har varit väldigt konsekventa i att göra det billigare att förstöra klimatet och att göra det dyrare att värna om klimatet. Det tredje ni gjorde var att fortsätta att leka affär med järnvägen, att stycka sönder en sammanhållen järnvägstrafik och ta bort det övergripande ansvaret för att järnvägen fungerar. Konsekvenserna av det kan var och en se som åker runt i det svenska järnvägssystemet.Det fjärde ni gjorde var att inrätta ett mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030. Det målet gillar vi och alla partier. Det var enigt riksdagsbeslut om det. Detta är grundligt utrett, men ännu har ni inte gjort någonting för att visionen ska bli verklighet. På grund av detta har vi tappat åtta år på klimatområdet inom transportsektorn.Det femte och sista som jag tänker kommentera av allianstidens åtta år av styre över trafiken är Sverigebygget. Vi från de rödgrönas sida hade planerat att sätta igång höghastighetsjärnväg. Planerna var färdiga, och allt var finansierat och genomtänkt. Då säger Alliansen: Nej, vi ska inte ha höghastighetsspår. Det är robust olönsamt, sa finansministern.I nästan åtta år sa ni nej till det. Sedan insåg ni inför Almedalen i år att folk gillar att åka tåg och att det är en poäng med att tågen går fort. Då lanserade ni Sverigebygget. Detta är också en bra idé, men det måste fyllas med innehåll, med ordning och reda och anslag så att det blir verklighet och inte bara ett luftslott.Den rödgröna visionen är ett långsiktigt hållbart transportsystem. Den är fotad i den regeringsförklaring som lämnades i år där grunderna är jobb och klimat. Sverige ska bli bäst i EU på att bekämpa arbetslösheten. Sverige ska bli bäst på att ta ansvar för framtida generationer genom att minska klimatpåverkan. Vi vill prioritera järnvägen. Det är väldigt tydligt i regeringsförklaringen. Vi vill ha ordning och reda på väg och järnvägstrafik.Grunden för att kunna göra det är att man har välfärd och skatteintäkter. Utan det kan man inte genomföra några reformer alls. Hur ska man då tänka?Jag tänker så här utifrån studier i ekonomisk historia: Sverige hade en exempellös ekonomisk utveckling mellan 1870 och 1970. Från att ha varit ett fattigt bondeland blev man ett av Europas rikaste länder. Detta gjorde man i hägnet av stora offentliga investeringar. Man byggde ut stambanorna, elektrifierade Sverige och installerade telefoner till alla hushåll. Det var stora reformer som betalades med offentliga medel. I samband med detta kunde företag växa till stora exportindustrier. Genom skatteintäkter kunde man fortsätta reformarbetet.Nu står Sverige inför en lika stor utmaning som omvandlingen från ett fattigt bondeland till ett rikt industriland. Vi måste fasa ut oljan ur transportsystemet. 77 procent av all olja som importeras till Sverige går till transporter. Vi är extremt sårbara och beroende av olja, och klimatpåverkan gör att transportsystemet orsakar 40 procent av all klimatpåverkan, om man räknar inhemska och "uthemska" transporter. Så här kan vi inte ha det. Det är oansvarigt gentemot kommande generationer.Begreppet nyindustrialism har lanserats av statsministern. Jag tycker att det är ett bra begrepp. Det som behövs nu när man ska bygga ut järnvägen och fasa ut oljan är nya industrier och nya satsningar.Vad gör då Alliansen inför den här budgeten? Jo, man gör två saker. Det ena är att man omkullkastar den budget som Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans hade bestämt sig för. Med stöd av politiska krafter i den här kammaren, som vill återgå till en fornnordisk situation utan utländska influenser, kom man överens om att rösta ned vår budget. Det innebär 1,2 miljarder mindre till Trafikverket. De berövas de möjligheter som är nödvändiga för att sköta järnvägen, underhålla den och få bort snön. Varsel är lämnade. Det blir färre människor - har ni glömt arbetslinjen eller ingår det i Alliansens nya koncept?

Det gjorde vi på fem punkter.Det ena är att det är oansvarigt att sätta i gång ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt utan att ha en klar finansiering. Förbifarten bygger på någonstans mellan 50 och 70 procents biltrafikökning. De facto har biltrafiken i Stockholm stått stilla i flera år, trots stor inflyttning. De intäkter som man tänker sig finns inte på riktigt.Det andra är att man inte har någon som helst konsekvensbeskrivning av det här motorvägsbygget, trots det eniga riksdagsbeslutet om en fossiloberoende fordonsflotta. Är det någon av er som vågar berätta hur ni tror att ett motorvägsbygge ska leda till mindre oljeberoende i trafiken? Den planen vill jag se. Kommentera gärna detta i talarstolen senare!Vi säger också i vår reservationsförklaring att Förbifarten riskerar att leda till ett glest och utspritt bostadsbyggande, det vill säga precis motsatsen till direktiven för Sverigebygget. Sverigebygget går ut på att man ska ha ett attraktivt och tätt bostadsbyggande i städerna. Det är ett mycket tydligt och bra uppdrag. Förbifarten har precis motsatt effekt.Vi skriver i motionsförklaringen att de drygt 30 miljarderna till Förbifart Stockholm kan leda till att det blir mindre utrymme till kollektivtrafik. Det har vi ju redan hört i den budgetdebatt som ägde rum i veckan i Stockholms läns landsting. Det saknas 7,6 miljarder i budgeten för kollektivtrafikinvesteringar. Det riskerar att försvinna tusen bussturer och att bli en utglesad trafik i tunnelbanan och eventuellt ovanpå det höjda taxor i kollektivtrafiken. Är det ett sätt att möta människors behov?Slutligen den för mig kanske allvarligaste invändningen mot att satsa 30 miljarder på en motorväg är att det riskerar att kullkasta Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. För mig som miljöpartist finns det ingenting som kan prioriteras högre än att ta ansvar för de barn som finns nu och de som föds genom att möta klimatkatastrofen med ett hållbart transportsystem. En ny motorväg är precis motsatsen.

Herr talman! Onsdagen den 3 december blev en sorgens dag för hela Sverige. Det var då Alliansen och Sverigedemokraterna beslutade att säga ett rungande nej till regeringens förslag om 1,2 miljarder mer per år till drift och underhåll av Sveriges järnvägar. Det var dagen då Alliansen och Sverigedemokraterna beslutade att minska förutsättningarna för godstrafiken att komma och gå i tid. Det var dagen då Alliansen och Sverigedemokraterna med ett gemensamt beslut krossade folkets förhoppningar om ökad punktlighet och pålitlighet för tågtrafiken i Sverige.Onsdagen den 3 december, herr talman, beklagar jag djupt. Det blev en sorgens dag.

Vi ser skriande behov av resurser till bland annat nya spårväxlar, nya kontaktledningar och byten av nya spårsliprar. En spårväxels livslängd är ungefär 35 år, men flertalet har överlevt sig själva och skulle behöva bytas ut i betydligt snabbare takt än vad som sker i dag. Det här skapar förseningar och påverkar ytterst förtroendet för både persontrafiken och godstrafiken.Det eftersatta underhållet får inte fortsätta eskalera, herr talman. Därför skulle arbetsmarknaden, näringslivet, ekonomin och miljön må betydligt bättre av regeringens föreslagna förstärkning på 1,2 miljarder per år. De pengarna skulle göra skillnad och även kunna bidra direkt till jobb i järnvägs och anläggningsbranschen.Herr talman! För att resurserna ska kunna användas så effektivt som möjligt behövs en kraftfullare styrning.Vi anser att staten successivt bör ta det samlade ansvaret. Den spretighet och otydlighet som råder i dag är helt oacceptabel. Det fungerar inte. Vem tar ansvar för helheten?Ska Sverige nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och klara klimatet, ska människor ta sig till och från jobbet i tid, ja, då måste järnvägen förbättras genom mer järnvägsunderhåll och kraftfullare styrning. Vi ser att marknadskrafterna inte ensamma förmår att skapa denna styrning, men vi tror att tydliga politiska beslut kan skapa bättre förutsättningar för ordning och reda även för järnvägsunderhållet.1,2 miljarder mer per år och en kraftfullare styrning, det är vad vi vill. Men detta, herr talman, vill inte Alliansen, och det är dessvärre deras budget som Sverigedemokraterna har bejakat och som vi nu har att rätta oss efter. Det är den som gäller.Herr talman! Trafikutskottet har en lång tradition av gott samarbete över blockgränsen för att nå fram till bra och långsiktiga beslut som gagnar våra medborgare. Tyvärr är satsningar på järnvägsunderhåll och dess styrning frågor som skiljer oss åt.Däremot tycks vi vara mer överens om sjöfartens viktiga strategiska betydelse för ett exportberoende land som Sverige. För att värna den svenska sjöfartsnäringen är det vår ambition att införa tonnageskatt, som nu finns i hela EU med undantag av just Sverige. Det innebär att svenska redare har sämre konkurrensvillkor och därför flaggar ut sina fartyg. Dessutom är sjöfarten en viktig pusselbit som ofta glöms bort i klimatdebatten och skulle kunna användas ännu smartare för att avlasta både väg och järnvägstrafik.Flyget, herr talman, är ytterligare ett viktigt ansvarsområde som trafikutskottet har att hantera. Flyget är en del av de trafiklösningar som behövs för att upprätthålla god tillgänglighet över hela landet.Vad gäller Bromma finns det inga beslut om att stänga den flygplatsen. Bromma är i dag en del av det nationella basutbudet av flygplatser, vilket betyder att regeringen tycker att det är en viktig flygplats. Däremot är det inte givet att just den geografiska platsen för evig tid är den bäst lämpade för mellanregional flygtrafik.Herr talman!

Onsdagen den 3 december blev en sorgens dag. Jag, precis som övriga Sverige, beklagar detta djupt.I detta anförande instämde Johan Andersson, Rikard Larsson, Teres Lindberg, Lars Mejern Larsson, Jasenko Omanovic, Leif Pettersson och Suzanne Svensson .

Herr talman! Vi har förmånen att bo i ett vackert land som är tämligen rikt men också ganska glesbefolkat. En förutsättning för vårt framtida välstånd är en god tillväxt. Det kräver i sig goda kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur som ska vara anpassad inte bara för persontransport utan även för godstrafik. Vi måste inse att företagen är beroende av att man kan få sin leverans av gods i tid, likaväl som att de som jobbar inte kommer för sent på grund av att bristande underhållsresurser lett till ett ställverksfel, en krånglande växel eller att man sitter i en buss som kört fast i en snödriva.Herr talman! Sverigedemokraterna är oroade över följderna av de alldeles för låga anslagen till den svenska infrastrukturen. Det är inte bara de senaste åren utan under minst tre decennier som för lite pengar satsats på underhåll och nybyggnation av såväl väg som järnvägsinfrastruktur. I Sverigedemokraternas budget återfinns väsentligt större anslag än i såväl Alliansens som regeringens budget.Faktum är att vi i vårt budgetförslag för 2015 hade hela 370 miljoner kronor mer än i regeringens förslag och nästan 1,6 miljarder mer än vad Alliansen presenterat. För kommande år är skillnaderna än större. För 2017 var vårt anslag 3,3 miljarder större och från 2018 4,2 miljarder större än vad regeringen anslagit. Jämför man vårt förslag med Alliansens är skillnaden än större: 5,3 miljarder från 2018.Herr talman! Sverigedemokraterna är det enda parti som tar problemen med Sveriges infrastruktur på riktigt allvar. Det pratas om Sverigebygget, ett vallöfte från Alliansen där det bland annat ingår att höghastighetsbanor ska byggas mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. Det är en investering som beräknas kosta ca 140 miljarder. Sannolikt är den siffran gravt underfinansierad. Jag vill upplysa er om att denna summa, 140 miljarder, ungefär motsvarar den årliga nettokostnaden för den massinvandringspolitik som förs.Man kan ha ett Sverigebygge på olika sätt: antingen genom att bygga segregation och utanförskap eller genom att stärka satsningar på infrastruktur, välfärd och tillväxt. Med vår politik hade resurser funnits att bygga höghastighetsbanor, men nu pratas det i stället om märklig lånefinansiering utomlands samt krav på samfinansiering från regioner, kommuner och näringsliv. Denna satsning riskerar nu att bli en gökunge som puttar andra viktiga satsningar samt underhåll ur järnvägsboet.Vi behöver även fortsätta en förstärkning av vägnätet. Ett exempel på misslyckad plakatpolitik är stoppet av Förbifart Stockholm. Om bygget skulle stå still till maj skulle kostnaden uppgå till bortåt en halv miljard. Förbifart Stockholm behövs för den ekonomiska tillväxten. Om företagen kan attrahera personal från hela regionen och leverera varor och tjänster utan att fastna i bilköer gynnas ekonomin.Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik, då befolkningen i Stockholms län de senaste tolv åren har ökat med mer än 300 000 invånare. Förbifart Stockholm ger en bättre kollektivtrafik, eftersom goda möjligheter skapas för en kollektivtrafik som är bra även med buss. Stockholmsregionen behöver både Förbifarten och utökad kollektivtrafik.Förbifart Stockholm binder samman norra och södra Stockholm, vilket ger de boende bättre möjligheter att bo och arbeta i de olika delregionerna. Förbifarten gynnar faktiskt stora delar av landet, då även genomfartstrafiken får ett bättre flöde.Vi accepterar inte Socialdemokraternas och Miljöpartiets stopp av bygget. Vi får vänta och se. När röken från nyårsraketerna har lagt sig ska byggarbetarna åter sätta spadarna - eller skoporna, om man så vill - i backen. Jag gläds därför åt dagens artikel från Åsa Romson och Karin Svensson Smith, där man klargör att man lägger ned sitt motstånd och låter byggandet av Förbifarten återupptas. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerHerr talman! Sverigedemokraterna vill åter betona vikten av att man stärker resurserna till järnvägsunderhåll. Hade vår budget fått stöd hade vi haft avsevärt mycket mer pengar till detta. Vi vill ha ordning och reda på underhållet. Vi vill därför ta tillbaka järnvägsunderhållet i statlig regi. En reell effekt av privatiseringen är fler tjänstemän bakom skrivbordet och färre arbetare i spåret.Sverigedemokraterna vill se att de värsta flaskhalsarna byggs bort och att en större andel av väg och järnvägssatsningarna läggs på det expansiva Skåne. Det är akut att få till stånd dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad, landets mest trafikerade enkelspår. Dubbelspår behövs även mellan Helsingborg och Ängelholm, så att vi kan få ut full effekt av Hallandsåstunneln. Den korkar igen med all lastbilstrafik.Vi ser ett behov av att bygga ut E20 i Västergötland till motorväg, vilket vi anslagit 2 miljarder till i vår budget. För att förbättra för Stockholms pendlare vill vi i inledningsskedet också anslå 1 miljard till statlig medfinansiering av Stockholms tunnelbana.Herr talman! Sverigedemokraterna är kritiska till att man sjösätter trafikstyrningssystemet ERTMS innan man fått det att fungera på ett fullgott sätt. I röret ligger Malmbanan och Korridor B mellan Stockholm och Malmö via Hallsberg och Norrköping. ERTMS har slagit sönder trafiken på Botniabanan och visat sig ej moget att ta i drift på våra svenska järnvägar. Innan man fortsätter att bygga ut ERTMS måste man få detta att fungera stabilt, annars blir det utöver en enorm kostnad på 30 miljarder höga kostnader för driftsstörningar och ännu lägre förtroende för våra svenska järnvägstransporter.< 15:1041, där vi skriver att vi vill utreda om Trafikverket ska kvarstå som en myndighet eller om man ska återgå till den tidigare ordningen med ett vägverk och ett banverk.

Herr talman! Patrik Jönsson pratar om att man förlorar en halv miljard på att stoppa Förbifarten. Jag litar dock på uppgifterna från vårt kansli, som har kollat med Trafikverket. Det handlar om mellan 170 och max 250 miljoner kronor. Det ska ställas mot kostnaden för att genomföra bygget. Det finns ingen riktig finansiering. Det kommer att kosta skattebetalarna mycket mer att genomföra det. I vilket fall som helst är frysningskostnaden i detta fall en bråkdel av vad det kostade att frysa Citybanan ett och ett halvt år.Jag tänkte prata om järnvägssituationen i Skåne, Patrik Jönsson, eftersom både du och jag kommer därifrån. Du säger att Sverigedemokraterna vill ha en fungerande infrastruktur. Förmodligen är du liksom jag medveten om att det i snitt är elva fel per dygn i det skånska järnvägssystemet. Hur kan ni då tänka er att samarbeta med Alliansen, som sänker möjligheterna för Trafikverket att göra någonting åt järnvägen? Man tappar 1,2 miljarder per år. Vårt budgetförslag är mycket bättre i det avseendet. Jag förstår inte hur du kan alliera dig med dem som vill undanröja möjligheterna att göra någonting åt detta, med dem som varslar järnvägsarbetare i stället för att anställa fler. När du kommer hem till Skåne och träffar folk som blir stående på stationerna, hur kan du då förklara att du har röstat på en budget som gör att tågen blir stående? Svara på det, Patrik Jönsson!
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerFru talman! Karin Svensson Smith och hennes parti har haft alla möjligheter i världen att stödja den bästa budgeten för infrastrukturpolitiken, nämligen Sverigedemokraternas budget. Därför tycker jag att det är lite konstigt att stå här och raljera över vårt ställningstagande. Jag tyckte också att jag var väldigt tydlig när jag förklarade den extremt kostsamma invandringspolitikens effekter på detta.
Fru talman! Det vi gör i riksdagen när vi hanterar skattebetalarnas pengar, när vi beslutar om lagar och ordning, är det som ska göra det bättre för väljarna.Titta på vad som händer i det skånska järnvägssystemet! När företagen inte kan få sina varor i tid, när de inte kan leverera produkter och blir av med order, när tågen kör fast i snödrivor, när folk inte kommer till sina flyg i tid och inte kan hämta på dagis innan det stänger, då undrar man: Vad gör de i riksdagen egentligen?Järnvägen är politikens ansvar. Det var det ansvaret som Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog tillsammans när vi anslog mer pengar till järnvägen och när vi sa i regeringsförklaringen att järnvägen ska prioriteras. Vi sätter klimatet och jobben först.Patrik Jönsson har röstat ned den budgeten och sett till att de blir varslade som skulle se till att varorna kommer fram och att resenärerna kommer i tid. Dessutom säger du, Patrik Jönsson, att ni vill ha en sammanhållen järnvägstrafik och att staten återtar underhållet. Har du frågat någon enda av allianskollegerna vad de tycker om det? Ordning och reda på järnvägen och vägen står Miljöpartiet och Socialdemokraterna för. Alliansens koncept för järnvägen ser vi ju på riktigt. Det är precis motsatsen för järnvägen: tåg som inte kommer i tid, ingen ordning och reda på någonting. Hur kan du försvara det inför dina väljare?
Fru talman! Sverigedemokraterna hade ca 370 miljoner kronor mer i sitt budgetförslag än vad regeringen hade i sitt, så vi tar definitivt ansvar. För år 2018 har vi 4,2 miljarder mer än vad regeringen har anslagit i denna fråga. Vi tar definitivt ansvar. Vi prioriterar definitivt vår svenska välfärd framför en helt ansvarslös invandringspolitik.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerDen knapp du och dina partikamrater tryckte på den 3 december, Patrik Jönsson, innebar inte en spänn mer till järnvägsunderhåll. Den innebar 1,2 miljarder mindre till järnvägsunderhåll. Här står du och talar om att du är oroad över bristande resurser till järnvägsunderhåll. Du är oroad över minskade anslag. Oroad skulle du ha varit den 3 december, när du tryckte på knappen som innebar 1,2 miljarder mindre till järnvägsunderhåll. Men den oron hörde vi inte ett dyft om då. Det är inte speciellt politiskt hederligt, Patrik Jönsson, att först stå och prata om att man vill någonting och sedan de facto besluta om någonting annat som innebär 1,2 miljarder mindre.Det står nämligen i ert särskilda yttrande hur viktigt det är med ökad robusthet och effektivitet i transportsystemet. En fungerande infrastruktur är avgörande för industri och företagande, och det är angeläget att den infrastruktur vi redan har får ett fullgott underhåll. Så står det i ert särskilda yttrande. Därför undrar jag nu, Patrik Jönsson och Sverigedemokraterna: På vilket sätt leder ert agerande i riksdagen till ett fullgott underhåll av vårt lands infrastruktur?Hur tänker du förklara för alla resenärer som får frysa på perrongerna i vinter att ni röstade nej i riksdagen till förbättrat underhåll? Vad tänker Sverigedemokraterna och Patrik Jönsson säga till alla företagare runt om i landet som är beroende av en fungerande järnväg?
Fru talman! När Sverigedemokraterna tog ställning till vilken budget vi skulle stödja - eller inte stödja genom att lägga ned våra röster - tog vi ett mycket stort ansvar genom att göra en helhetsbedömning.Vår helhetsbedömning var att det är en ödesfråga för hela Sveriges framtid vilken invandringspolitik som förs. Jag har presenterat effekterna tydligt här: Runt 140 miljarder årligen kan man uppskatta kostnaderna till. Det är en höghastighetsbana per år. När vi tar detta ansvar ser vi en helhet, och den helheten är tydlig. Vi ser vad vi kunde ha gjort för de pengarna.Fru talman! Pia Nilsson och hennes parti Socialdemokraterna kunde ha valt att stödja Sverigedemokraternas budget. Då hade vi fått 370 miljoner kronor mer till järnvägsunderhåll. Vi hade fått 3,3 miljarder mer från 2017 och 4,2 miljarder mer från 2018 att lägga på järnvägsunderhåll. Detta hade givetvis gynnat våra industrier. Det hade gynnat våra resenärer, som hade sluppit stå och frysa på plattformarna.Men ditt parti, Pia Nilsson, valde en helt annan väg att gå. Ni valde att inte stödja vårt förslag, som hade gett ännu mer än ert till järnvägsunderhåll och även till vägunderhåll och andra väsentliga projekt inom både väg och järnväg. Valet är alltså Pia Nilssons och Socialdemokraternas, fru talman.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerFru talman! Det beslut som du fattade den 3 december, Patrik Jönsson, innebar 1,2 miljarder mindre till järnvägsunderhåll. Det utgår jag från att du och dina kolleger är fullt medvetna om. Att då lite självömkande stå i talarstolen här i Sveriges riksdag och hävda att ni egentligen vill ha en större satsning är inte speciellt hederligt. Det är inte ens trovärdigt.Jag förstår inte ditt resonemang. Det här är hyckleri, inget annat än hyckleri. Jag måste säga att jag tycker att Sverigedemokraterna i det här läget sviker tågresenärerna. Ni sviker företagen, ni sviker näringslivet och ni sviker hela svenska folket.
Fru talman! Sverigedemokraterna tar till skillnad från Pia Nilsson och Socialdemokraterna ett mycket stort ansvar för den svenska järnvägstrafiken och den svenska vägtrafiken när vi anslår betydligt mer pengar än vad Socialdemokraterna har kunnat anslå i sin budget.Ni kunde ha valt att stödja vår budget. Då hade vi fått 1,5 miljarder mer än vad vi sitter med nu. Det som är hyckleri är när ni aktivt väljer att gå till budgetprocessen i tron att ni har 51 procent av väljarna och vägrar samtala. Ni samtalar inte med Alliansen, och ni samtalar inte med Sverigedemokraterna. Hur kan man tro att man ska få sin vilja igenom när man agerar som om man hade majoritet i riksdagen? Ni har inte majoritet. Det är 2014. Det är dags att vakna upp, Pia Nilsson. Det är dags att börja samtala.

Fru talman! Vi står inför en enorm utmaning att rädda vårt klimat för att kunna leva tryggt och säkert, få mat på bordet och ha en fungerande infrastruktur som inte faller sönder på grund av starka regn och stormar, som vi har sett till exempel i Halland i år. Vår civilisation står på spel. Då är det inte mer än rimligt att vi gör kraftfulla omställningsåtgärder som ger effekt.Det är därför mycket sorgligt att den rödgröna budgeten röstades ned. I den hade vi, som har sagts så tydligt här tidigare, en kraftfull förstärkning av drift och underhåll och reinvesteringar med absolut störst fokus på att öka tillförlitligheten och underhållet.De här åtgärderna hade också skapat många arbetstillfällen. Det handlade om 5 miljarder kronor fram till år 2018.Järnvägsunderhållet har under många år varit eftersatt, och antalet allvarliga fel i järnvägen har eskalerat under den förra, moderatledda regeringen. Till exempel påtalar Näringslivets transportråd tydligt att det är mycket viktigt för dem att ha tillförlitlighet hos järnvägen.Vårt svenska järnvägssystem lever tyvärr inte upp till detta i dag, vilket alla vet. Det gäller till exempel spår som inte har blivit utbytta på 20 år trots underhållsplaner. Det handlar också om att ha tillräckligt med arbetare på banan för att arbetsmiljön ska vara säker. Nu varslas ytterligare ett stort antal banarbetare på grund av att den borgerliga budgeten har gått igenom. Detta är helt orimligt i en tid när vi behöver utöka underhållet. Jag har svårt att förstå hur den borgerliga alliansen tänker. Näringslivet ropar högt efter en fungerande järnväg. Ni slår undan fötterna för ett ekologiskt hållbart näringsliv med er politik.Jag förstår inte hur ni tänker att vi ska nå klimatmålen. Inte ens när det gäller näringslivspolitiken kan ni tänka grönt och ekologiskt. Det är väldigt sorgligt. Jag tror inte att vi kommer att klara detta om inte ni och alla börjar ta sitt ansvar och tänker om.Det är också mycket tråkigt att höra att Förbifarten kommer att byggas. Det har varit en presskonferens, och det har framkommit att regeringen kommer att kompensera byggandet av Förbifarten med en plan för en fossilfri fordonsflotta och ny tunnelbana i nord-sydlig riktning i Stockholm. Detta tycker Vänsterpartiet är mycket positivt. Det är nödvändigt att vi får fram mycket konkreta mål för hur vi ska nå klimatmålen i tid. Då krävs det kraftfulla åtgärder och en tydlig styrning särskilt i infrastrukturplanen, och det är bra att man nu kommer att ta fram mål om en fossilfri fordonsflotta. Men Vänsterpartiet vill inte se att Förbifarten byggs. I stället för dessa vägsatsningar hade man kunnat satsa på kollektivtrafiken, och vi hade kunnat få se den klimatomställning som är nödvändig.Naturvårdsverket motsätter sig Förbifart Stockholm. Den strider mot miljöbalken och kommer att leda till kraftigt ökade utsläpp. De har konstaterat att projektet strider mot Sveriges klimatmål - så stora utsläpp handlar det alltså om. Enligt Trafikverkets prognos för Förbifart Stockholm förväntas en trafikökning i regionen bli 69 procent, och i innerstaden väntas en ökning med 33 procent. Problemen med trängsel i innerstaden kommer alltså att öka med Förbifart Stockholm. Samtidigt hävdar Trafikverkets egen miljöexpertis att teknikutvecklingen framöver inte kommer att räcka för att vi ska nå klimatmålen. Vi måste minska mängden bilar. Biltrafiken skulle behöva minska med 20 procent till 2030 och i storstäderna med 25 procent, enligt miljöexperterna på Trafikverket.Förbifarten är på lång sikt en miljökatastrof för oss alla, men på kort sikt drabbar den stockholmare väldigt olika. Om man ritar in vägplaneringen på en karta som också visar genomsnittsinkomsterna ser man hur skrämmande dagens trafikpolitik är. De som bor där det är dålig miljö med trafik i markplan och ingen tunnel är låginkomsttagare. Jag tycker att det är hutlöst fräckt att vi i modern tid kan diskriminera människor på det sättet. Det är tunnlar där det bor höginkomsttagare men trafikled i markplan där det bor låginkomsttagare. Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Ska vi segregera människor på det sättet?Vad kommer det att innebära för till exempel Tenstaborna att få en av Europas största trafikplatser runt hörnet, omringas av den nya gigantiska motorleden Förbifarten och samtidigt ha den breddade motorleden E18, som av kostnadsskäl inte heller lades i tunnel? Jag tycker att vi i modern tid borde tänka mer jämlikt i trafikplaneringen.Som jag sade tidigare är det många som tror - personer som inte har satt sig in i frågan och som bara lyssnar till hur namnet på motorleden klingar - att Förbifarten skulle minska trängseln i innerstaden. Detta är inget som trafikforskare håller med om. Enligt Stockholmsöverenskommelsens prognoser för 2030 kommer regionens trängselproblem att öka. Planen på finansiering via trängselskatt förutsätter också att trafiken till och från innerstaden ökar år från år. Är detta en vettig politik? Nej, det är viktigt att vi har en kraftig kollektivtrafikutbyggnad och att vi jobbar med kostnadsbilden, så att det blir mer ekonomiskt att åka kollektivt och att åka tåg genom Sverige. Man ska inte behöva ta bilen förbi Stockholm, utan det ska finnas så billig och välutbyggd kollektivtrafik och tågtrafik att man inte behöver ta bilen. Det är ett sådant samhälle vi behöver se om vi ska få en klimatomställning i tid. Då behöver vi inte se fler översvämningar och stormar som till exempel spolar bort banvallen, vilket skedde i Bohuslän i somras.

Fru talman! Infrastrukturen är på många sätt samhällets blodomlopp, och alla är vi beroende av att transportsystemet fungerar. Det är en fungerande infrastruktur som ser till att människor kan ta sig till och från arbetet varje dag eller att företag kan få sina varor och tjänster levererade. Det är viktigt att se transportsystemet som en helhet där alla transportslag behövs. Vissa partier verkar tro att det här med infrastruktur är ett spel där ett eller flera trafikslag ska röstas bort. Inget kunde vara mer fel. Sverige är EU:s till ytan tredje största land, och alla transportslag behövs: järnväg, sjöfart, flyg och väg.Genom att rösta för Alliansens budget fullföljer vi den av riksdag och regering beslutade nationella planen. Det innebär historiska 522 miljarder kronor till att bygga nytt och underhålla transportsystemet.

Vi utvecklar stegvis järnvägen, som varit grovt eftersatt i decennier med en historisk infrastrukturskuld som följd. Alliansen har i den nationella planen dubblerat - jag säger det igen: dubblerat - satsningarna på drift och underhåll för järnvägen. Det handlar om 86 miljarder kronor.Medan de rödgröna partierna gick till val på att återreglera järnvägen slår vi vakt om den konkurrensutsättning som finns och som både ger resenärerna fler alternativ i vardagen och mer underhåll för pengarna. Försiktiga undersökningar visar att vi får 25 procent mer järnväg för pengarna tack vare konkurrensutsättningen, något som så sent som nu i höstas bekräftades av nobelpristagaren i ekonomi, Jean Tirole. Fru talman! Genom Alliansens budget bygger vi också viktiga vägprojekt runt om i Sverige, exempelvis E20 genom Västsverige. Dessutom gör vi en stor satsning på att förstärka bredbandsutvecklingen genom så kallade bredbandskoordinatorer, som ska se till att en fungerande bredbandsuppkoppling kommer fler till del runt om i landet.Vi arbetar också vidare med Sverigebygget - Alliansens idé om att kombinerat göra satsningar på infrastruktur i form av moderna höghastighetståg hand i hand med ett ökat bostadsbyggande. Sverigebygget öppnar också för fortsatta förstärkningar av kollektivtrafiken i våra storstäder. Till detta kan läggas den redan ingångna Stockholmsöverenskommelsen, Stockholmsförhandlingen, som resulterade i fyra nya tunnelbanesträckningar och nio stationer samt 78 000 bostäder.Fru talman! Det går att satsa på alla trafikslag om man ser transportsystemet som en helhet där alla transportslag behövs och inget ska rustas bort. I dag röstar riksdagen inte bara om budget utan också om utvecklingen av Förbifart Stockholm och Bromma flygplats.Före valet lovade Stefan Löfven och andra ledande socialdemokrater att Förbifarten skulle byggas och att Bromma skulle vara kvar. Efter valet har regeringen och Stefan Löfven svikit båda dessa för Sverige så viktiga löften, från tid till annan.Förbifarten är en viktig grund för jobb och tillväxt i hela Mälardalen, inte minst. Sedan regeringen stoppade projektet har varje dag av stillastående grävskopor kostat skattebetalarna 4 miljoner kronor. Det är ett högt pris att betala för att få husfrid i en regering där man inte kan komma överens.Regeringen har skyllt på att man vill ha förhandlingar med Stockholms stad och landsting, trots att landstinget hela två gånger har meddelat att man inte är intresserad av en omförhandling. Ändå har regeringen dragit ut på tiden och låtit skattebetalarna stå för notan. Därför har Alliansen tagit initiativ till att låta riksdagen rösta om frågan i dag, och i dag blir det en enkel ja eller nejfråga.I sista stund, i morse, backade regeringen, och man säger nu att Förbifarten ska byggas. Det är glädjande att Miljöpartiet har blivit överkört i den här frågan och att regeringen går Alliansen till mötes. Men jag kan tyvärr konstatera att det var med kniven mot strupen som regeringen i sista stund insåg att den hade såväl en riksdagsmajoritet som svenska folket emot sig.Tyvärr har regeringen visat förr att den inte är att lita på. Socialdemokraterna är beredda att svika vilka vallöften som helst för makten.

Trots löften om motsatsen i valrörelsen har regeringen Löfven ändrat sig och öppnat för att stänga Bromma flygplats. I dag har man tillsatt en förhandlingsperson som ska utreda hur det ska gå till. Det är beklämmande, minst sagt. Bromma flygplats är en nationell angelägenhet. Den är viktig för Stockholm och viktig för hela Sverige. Den är viktig för alla som bor runt om i vårt land och som är beroende av fungerande flygförbindelser till och från vår huvudstad. I förlängningen innebär en stängning av Bromma flygplats ett hårt slag mot jobb och tillväxt i hela landet.På Swedavia är man också tydlig med att trafiken på Bromma inte får plats på Arlanda. Det är fullt på banor, i terminaler och i gater. Stockholm och Sverige behöver fler flygförbindelser, inte färre. Att då lägga ned en fungerande flygplats är direkt vansinne. Därför har Alliansen även här tagit initiativ till en omröstning i dag. Det blir också en enkel ja eller nejfråga. Ska Bromma få vara kvar eller inte? Nu är det upp till bevis för alla de socialdemokrater som i debatten och i retoriken talat för Bromma. Hur kommer ni att rösta?Nej, fru talman, när S och MP inte kan komma överens blir stopp och utredning svaret. Det var precis det som Alliansen varnade för i valrörelsen. Ni kanske minns att vi sa: Är man inte förberedd är man oförberedd, och skattebetalarna kommer att få stå för notan.Det är sant att det skapar en enorm osäkerhet för alla de företag som funderar på om de ska etablera sig runt om i Sverige. I förlängningen är det ett hot mot jobb och tillväxt överallt. Det är dessutom anmärkningsvärt att regeringen nu på morgonen, trots att det verkar finnas en riksdagsmajoritet mot en förhandlingsperson för att avveckla Bromma och trots att vi ska rösta om det här just i dag, väljer att landa i en sådan förhandlingsperson. Om det inte är ett hån mot demokratin är det i alla fall en ren obstruktion.Politik är att vilja, som Olof Palme sa. Politik är också att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och för politikens inriktning. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen inte har kunnat sätta ned foten kring så viktiga frågor som Förbifarten och Bromma. Med kniven mot strupen säger man i dag att Förbifarten ska byggas. Det är bra. Jag välkomnar att man går Alliansen till mötes. Men vad gäller Bromma förblir osäkerheten stor. Och, som sagt, notan för stoppet av Förbifarten har blivit 4 miljoner kronor per dag.Men jag och Alliansen sätter ned foten. Vi ger tydliga besked, och - tro det eller ej - det är samma besked nu som i valrörelsen. Vårt besked är tydligt. Vi kommer att rösta för att Förbifart Stockholm byggs. Vi kommer att rösta emot en förhandlingsperson för att avveckla Bromma.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerFru talman! Jessica Rosencrantz och jag deltog i samma möte med ett nätverk som heter Kvinnor i transportpolitiken. Det är ett nätverk som har bildats för att män och kvinnor ska ha samma chanser och samma möjligheter att påverka sina egna liv. Det handlar om att vi ska ha samma inflytande i planering, i beslut och i genomförande av beslut om transporter.Jessica Rosencrantz sa i sitt anförande att alla är beroende av transporter. Det håller jag med om. Men vissa är mer beroende av att politiken tar ansvar än andra. Den som huvudsakligen färdas i sin egen bil kan vanligtvis själv bestämma, gå ut till garaget och sätta sig i bilen och köra iväg och komma fram. Den som åker med kollektivtrafik är beroende av att det finns system där de olika delarna hänger ihop.En väl fungerande järnvägstrafik kan liknas vid en symfoniorkester. I Sverige saknar den symfoniorkestern en dirigent. Trafikverket har inget ledningsansvar och inget sammanhållande ansvar. Järnvägen är uppstyckad på över 100 olika företag. Det verkar som att vart och ett av dem har ett eget notblad och spelar sin egen melodi. Hur det låter kan var och en konstatera som åker på järnvägen.De olika delarna måste hänga ihop. Det måste finnas en dirigent. Man måste spela samma melodi. Den järnvägstrafik som är resultatet av åtta års alliansstyre är motsatsen. Därför är kvinnor mer beroende än män av att politiken ser till att kollektivtrafiken hänger ihop och att de olika delarna är synkroniserade med varandra.
Fru talman! På det mötet, som jag och Karin Svensson Smith deltog i, lyssnade jag naturligtvis på de företrädare som nämnde att de ville ha fler kvinnor i nämnder som beslutar om trafikpolitiken runt om i våra kommuner och att de ville ha satsningar på en rad olika trafikslag.Men det jag tycker är beklämmande med de rödgrönas politik är att man återigen vägrar att se helheten i transportsystemet. Det jag sa i talarstolen alldeles nyss var att vi behöver satsa på samtliga transportslag: väg, järnväg, flyg och sjöfart. Allt detta behövs. Det gäller att höja blicken och inte prata om att straffa ut det ena eller det andra. Det är det jag menar att den rödgröna politiken tyvärr går ut på. Det gynnar varken kvinnor eller män att de inte kan ta sig till jobbet varje dag och att vi inte kan få en fungerande tillväxt och ett jobbskapande runt om i vårt land.Det är som sagt 522 miljarder till infrastruktur och en Stockholmsförhandling som tidigare har inneburit nio nya stationer för tunnelbanan i Stockholms stad. Men det handlar också om att bevara Bromma flygplats, så att var och en runt om i landet kan ta sig till huvudstaden med fungerande flygförbindelser. Allt detta måste ses i en helhet, tillsammans med dubblerade anslag till drift och underhåll i fråga om järnvägen.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerJag kan passa på att berätta att kvinnor i lika stor utsträckning som män ska kunna påverka transportpolitiken. De värderingarna - vi prioriterar miljö och säkerhet framför hastighet - borde få större inflytande. När det gäller våra vanor borde vi få lika mycket resurser. Kvinnor åker mer kollektivt. Män flyger och kör bil mer.Den som åker kollektivt är mer beroende av att politiken fungerar än den som kör bil. Järnvägstrafiken fungerar inte, för det finns inte någon sammanhållning och man har prioriterat för lite såväl till investeringar som till underhåll. När tågen blir stående och när de inte kommer i tid kan den som äger en egen bil och har körkort kanske ha det som alternativ - men där är det också stor skillnad mellan män och kvinnor.Jag undrar: Tycker Jessica Rosencrantz att kvinnor ska ha samma rätt som män att färdas? Det är nämligen djupast sett det som är syftet med att ha ett jämställdhetsmål i trafiken.
Fru talman! Ja, naturligtvis tycker jag att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att färdas i transportsystemet, men jag vill återigen betona att man då inte kan ställa trafikslagen mot varandra. Det skadar nämligen i förlängningen jobb och tillväxt samt motverkar våra möjligheter att satsa på infrastrukturen.När det gäller påståendet att alliansregeringen inte satsade på järnvägen vill jag påminna om vad tidigare, socialdemokratiska regeringar har inneburit i termer av satsningar på infrastrukturen. Vi dubblerade anslagen till drift och underhåll på järnvägen - 522 miljarder kronor till transportsystemet de kommande åren. Precis som Jean Tirole, nobelpristagaren i ekonomi, klargjorde är inte järnvägens problem att det finns en avreglering på marknaden; problemet är att man möjligtvis inte övervakar detta tillräckligt bra eller har tydliga regler kring det. Där kan vi vara överens. Att de rödgröna gick till val på att återigen monopolisera eller ta tillbaka stora delar av den konkurrensutsättning vi har sett på järnvägen vänder jag mig dock emot. Vi har nämligen sett hur vi tack vare avregleringen kan få mer järnväg för pengarna. Det är 25 procent mer järnväg per satsad krona, som Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm har sagt. Det gör skillnad, och tillsammans med alliansregeringens dubblerade satsningar på drift och underhåll gör det att vi kan få mer järnväg.

Fru talman! Jag undrar en sak, Jessica Rosencrantz. Nu har Alliansen suttit vid makten i åtta år och fört en politik som verkligen inte har gynnat det skånska järnvägsnätet. Det är mer eller mindre kaos, och det är kapacitetsbrist. Sedan väljer man att skryta om sin satsning på 522 miljarder - pengar som kanske egentligen inte heller finns i verkligheten.Nu är det dock så att det under de kommande åren finns behov av fyrspår mellan Lund och Hässleholm, dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm och dubbelspår hela vägen mellan Helsingborg och Ängelholm. Det finns också ett stort behov av en utbyggnad av E6:an till trefilig motorväg. Nu undrar jag om Alliansen kommer att svänga i sin uppfattning att Skåne ska ha jättelite pengar. Kommer ni att vara mer positiva till att öka stödet till både järnväg och vägsatsningar i den skånska infrastrukturen?
Fru talman! Den nationella plan både riksdag och regering nu har tagit beslut om bygger i sin tur på den kapacitetsutredning Trafikverket genomförde för några år sedan. Det är en gedigen genomgång av vilka projekt som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är viktiga att satsa på. Det gäller satsningar som behöver komma hela landet till del, men det är den grunden som finns för den nationella planen. Då måste man tyvärr göra avvägningar och prioriteringar ibland.Jag tycker att vi under de kommande åren kontinuerligt ska följa utvecklingen kring vilka viktiga projekt vi behöver satsa på. Det handlar dock inte om att stoppa upp fingret i luften och känna efter, som antyds här, utan det finns ett gediget material till grund för den nationella planen. Det har inte heller gjorts bara av politiker utan av professionella tjänstemän hos Trafikverket.

Fru talman! Järnvägen mellan Hässleholm och Kristianstad är Sveriges mest trafikerade enkelspår. Blir det störningar där får det återverkningar på hela Södra stambanan. Det stör bland annat ut Hässleholm-Malmö, då tågen trafikerar där, men det stör även ut ända upp till Stockholm. Det kanske har gått er förbi, men de tåg som trafikerar sträckan Malmö-Hässleholm fortsätter ibland upp till Stockholm. Det får alltså återverkningar på hela Södra stambanan.Det är konstaterat att man har nått kapacitetstaket på de här spåren, så det kan omöjligt ha gått er förbi. Det flaggar man också för i utredningarna. Jag ställer därför återigen frågan: Har ni för avsikt att göra omprioriteringar som gynnar hela södra Sveriges järnvägstrafik, eller ska ni fortsätta envisas med att inte göra de satsningar Skåne behöver?
Fru talman! Vår avsikt är naturligtvis att följa den av riksdag och regering beslutade nationella planen. Tro mig; jag möter många väljare, medborgare och företrädare från olika delar av landet, och det är väldigt få som konstaterar att de inte STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerJag kan konstatera att det finns all anledning att fortsätta förstärka satsningarna på transportsystemet i Sverige, men i dagsläget har vi en av riksdag och regering beslutad nationell plan. Den måste rimligtvis vara första steget. Återigen: Den bygger på seriösa kalkyler av samhällsekonomisk nytta och effektivitet från Trafikverkets kapacitetsutredning. Mot det står inte att på något sätt inte satsa på vissa regioner, utan vi försöker se till hela landets perspektiv för att skapa jobb och tillväxt i hela Sverige.

Fru talman, fru minister och ledamöter! Jag tycker att det blir lite förunderligt i debatten i kammaren när utskottets ordförande Karin Svensson Smith inleder med att ge ett åttaårsperspektiv på trafikpolitiken. Hon talar om de åtta år alliansregeringen hade ansvar och framställer det som någonting förvirrat - när politiken i dag ju snarast är en varannandagspolitik. I går var det nej till bygget av Förbifarten i Stockholm, och i dag kan vi på Svenska Dagbladets debattsida se att just Karin Svensson Smith - tillsammans med sin partiledare, Romson - bejakar utbygget av Förbifarten. I går förekom inte Bromma eller att det var aktuellt att lägga ned Bromma, och i dag utses en förhandlingsperson med det uppdraget. Vad gäller i morgon?Sverige är ett mycket stort land. Det gör att vi behöver ha alla fem transportslag för att det ska gå att leva och arbeta i alla delar av landet. De fem transportslagen är sjö, järnväg, luftfart, landsväg - och it. Informationstekniken är det femte transportslaget. var det en av de mest kraftfulla satsningar på landets transportinfrastruktur som gjorts i modern tid - 522 miljarder kronor. De var dessutom fullt ut finansierade. Det beslutet står sig fortfarande. Det styr planeringen, och det gäller till dess att ett nytt motsvarande beslut fattas.Herr talman! Jag vill i några punkter lyfta fram de förändringar som blev följden av att det är Alliansens och inte samarbetsregeringens budget som nu blir styrande för transportinfrastrukturen 2015. Den blir också styrande för de regleringsbrev samarbetsregeringen strax ska skicka iväg till sina myndigheter.Ekonomiskt innebär det beslut riksdagen fattar i eftermiddag att volymen för transportarbete i vårt land ökar med 3,4 miljarder kronor. Den ökar till 48,9 miljarder på det utgiftsområde trafikutskottet ansvarar för. Resurserna kommer i all huvudsak att gå via Trafikverket och andra myndigheter för genomförande.

Människor, företag och offentliga myndigheter ska kunna verka i hela vårt land. De ska kunna hitta rätt kompetens och transportera sina kunder, varor och produkter. Bromma flygplats trafikerar i dag flygplatserna Helsingborg/Ängelholm, Göteborg, Halmstad, Kalmar, Kristianstad, Malmö, Östersund, Ronneby, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Växjö och Visby. På några av dessa platser utgör Brommaförbindelsen 100 procent av kontakten med omvärlden, för andra uppemot hälften. Huvuddelen av ambulansflyget går på Bromma.Att då ens överväga en nedläggning av Bromma, som uppenbart samarbetsregeringen gör i och med att man sent i går kväll meddelade att man utser förre statsrådet Anders Sundström att utreda förutsättningarna, är lika med att skicka en grovt skadlig politisk signal ut i hela landet. Beslutet samarbetsregeringen har fattat permanentar en osäkerhet i Brommafrågan som kommer att driva på centraliseringen av företag och institutioner till Mälardalsområdet. Ett slutligt genomförande av en nedläggning innebär närmast en amputation i fråga om flygförbindelser på orter som Trollhättan med flera.

Vi vill inte införa en avståndsbaserad vägslitageavgift, kallad kilometerskatt, eftersom en sådan särskilt skulle drabba företag på svensk landsbygd. Däremot vill vi tillåta en högre vikt, upp till 74 ton, på lastbilar och även tillåta längre fordonsekipage, upp till 30 meter, för att på så vis förbättra möjligheterna för skogs och gruvindustri att transportera sina varor, öka transporteffektiviteten, minska klimatpåverkan och öka konkurrenskraften. Fru talman! Så vill jag säga något om Förbifartsfrågan.Sent i går kväll fick vi så besked om att Miljöpartiet lagt sig platt i de interna diskussioner som försiggått inom samarbetsregeringen. Byggandet av Förbifart Stockholm återupptas snarast möjligt. Det innebär ett stopp på slöseriet med skattemedel motsvarande 4 miljoner kronor om dagen. Det är bra att infrastrukturministern stod på sig i den interna diskussionen och till slut fick motståndet mot Förbifart Stockholm inom regeringen att vika ned sig.Med tanke på den varannandagspolitik som tycks prägla samarbetsregeringen känns det dock tryggt att riksdagen i dag fattar beslutet att i form av ett tillkännagivande uppmana samarbetsregeringen att snarast möjligt häva frysningen av Förbifartsprojektet. Annars, fru talman, finns ju risken att det kommer ett nytt besked från samarbetsregeringen i morgon.I detta anförande instämde Sten Bergheden, Edward Riedl och Boriana Åberg , Lars Tysklind samt Robert Halef .
Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna. Jag kan också passa på att instämma i Jessica Rosencrantz och Anders Åkessons anföranden.Vi har här ett betänkande med två tillkännagivanden. Det ena handlar om att återstarta bygget av Förbifart Stockholm före den 1 januari. Det andra handlar om att inte tillsätta en förhandlingsperson för bostadsbyggande på citynära flygplatser. Detta är egentligen en omskrivning. Diskussionen handlar inte så mycket om andra citynära flygplatser än just om Bromma.Utgångspunkten för Folkpartiets och Alliansens politik sett bakåt har varit att vi bygger på ett transportslagsövergripande tankesätt. Jag utgår från att vi är helt överens om att en robust och väl fungerande infrastruktur är en avgörande faktor för jobb och tillväxt i hela landet. Då talar vi om hela landet. Det är viktigt att lyfta fram, vilket Anders Åkesson också gjorde, att budgeten för infrastrukturen ökar med 3,4 miljarder kronor jämfört med förra året.Infrastrukturen är grunden. Den är inget självändamål utan finns för att öka rörligheten. I spåren av rörligheten ökas möjligheten att bygga bostäder i expansiva områden tack vare effektiva persontransporter. Det handlar också om att det ska finnas pålitliga godstransporter för till exempel basindustrin, skogs och gruvnäringen. Där är satsningar på bärighet och tjälsäkring viktiga, speciellt inom skogsindustrin. Vi kan konstatera att kostnaderna för satsningarna har ökat.I den nu gällande nationella åtgärdsplanen för 2014-2025 är ledorden långsiktighet och helhetssyn. Där finns viktiga projekt med, till exempel att påbörja den nya stambanan för höghastighetståg och en efterlängtad utbyggnad av E20 i Västergötland.Det som också karakteriserar planen är ett fokus på drift och underhåll; inte minst har järnvägsnätet prioriterats. Det vet alla. Det har ju framgått under debatten att vi har olika verklighetsbilder av det svenska järnvägsnätet. Alla vet att underhållet av järnvägsnätet har varit eftersatt under decennier. Det är faktiskt ingen slump att alliansregeringen under åren 2006-2014 har fördubblat anslaget till drift och underhåll. Det beror naturligtvis på att vi ser verklighetsbilden. Anslaget ligger på en sådan nivå att Trafikverket långsiktigt kan bygga upp en funktionell och robust järnväg. Långsiktigheten är helt avgörande.Låt oss blicka lite framåt till frågan om det så kallade Sverigebygget, som har varit uppe under debatten. Folkpartiet tillsammans med övriga allianspartier blickar framåt till 2035. Det handlar om att investera i stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö samt Göteborg och Stockholm. Det handlar om satsningar på kollektivtrafik och inte minst satsningar på bostäder. Det handlar om i storleksordningen 100 000 nya bostäder i Sverigebygget.Fru talman! Mot förslaget från Folkpartiet och övriga allianspartier, som finns med i den budget som ska antas i dag, finns förslag från S-MP-regeringen med stöd från Vänsterpartiet om kraftigt sänkta anslag till väginvesteringar. Det kan kännas oroande för de delar av landet där man är helt beroende av vägar. Vi diskuterar järnvägen, men vi får inte glömma bort att större delen av Sverige är beroende av vägar.Vi talar här om viktiga satsningar. Det måste finnas satsningar som får skjutas på framtiden. Det handlar tydligen inte om E20, eftersom den inte nämns i de särskilda yttrandena, utan det måste handla om andra objekt, men det är höljt i dunkel vilka objekt det är fråga om. För en större del av landet är vägarna en lika viktig fråga som järnvägarna, även om järnvägarna naturligtvis är en oerhört viktig fråga.Fru talman! I grunden handlar det inte om att sätta transportslagen mot varandra, utan det handlar om att med hjälp av ett transportslagsövergripande tankesätt, som vi säkert är överens om, få ett optimalt fungerande transportsystem där alla transportslagen samverkar. Ett transportslag som har nämnts är sjöfarten, som definitivt inte utvecklats till sin fulla potential. Det är bra att vi nu diskuterar ett nytt regelverk för inre sjöfart och att införa tonnageskatt. Det pågår faktiskt en utredning. Det är inte en glömd och undanstoppad fråga.Det handlar om att jobba efter den väl genomarbetade nationella planen. I skenet av detta känns stoppet av bygget av Förbifart Stockholm märkligt, speciellt som representanter för Socialdemokraterna hela tiden upprepar att Förbifarten ska byggas. Så sent som i morse sade infrastrukturminister Anna Johansson att det var ett viktigt projekt och att det aldrig har varit aktuellt att stoppa bygget.Då kan man undra varför det har stått stilla och kostat skattebetalarna pengar, om det aldrig har varit meningen att stoppa bygget. Det måste ju ses som rent slöseri.När det gäller Bromma flygplats kan vi slå fast att det definitivt inte är bara en Stockholmsfråga. Vi har pratat mycket om tillväxt och jobb i Stockholm, men Bromma flygplats är en nationell fråga. Bromma flygplats är viktig för många regioner i Sverige. Det har tidigare i dag räknats upp ett antal flygplatser som är direkt beroende av Bromma, så det behöver jag inte göra.I det skenet känns det ganska märkligt att man tillsätter en förhandlingsperson. Det bedyras att Bromma definitivt inte ska läggas ned. Då undrar jag vad syftet med förhandlingspersonen är över huvud taget. Vad ska det leda till?

Fru talman! Jag förundras ganska ofta av borgerlig politik, på det sättet att det känns som att man gärna vill behålla den så kallade välfärd som man har när man kör runt i en bekväm bil som är designad för att man ska känna sig lugn, trygg, varm och bekväm - det känns väldigt behagligt.Men det som vi har framför oss med klimatförändringarna kommer att innebära att vi förlorar just vår bekvämlighet. Det kommer att innebära att vi inte har någon välfärd, att infrastruktur faller sönder och så vidare om det fortgår som det gör nu och vi inte gör något åt det.Därför undrar jag lite grann hur ni tänker er att vi ska kunna bygga en stark ekonomi som ryms inom naturens ramar, som ryms inom det här klimatsystemet på ett realistiskt sätt.Trafikverket säger att vi inte kommer att kunna ställa om bilparken. Den teknikutvecklingen finns inte att vi kan nå klimatmålen bara genom att ställa om bilparken. Vi behöver kollektivtrafik. Vi behöver den effektiviteten i transportsystemet.Därför undrar jag verkligen: Hur kan ni minska medlen till exempel till underhållet av järnvägen? Till och med Näringslivets Transportråd utropar väldigt tydligt att det är tillförlitlighet, tillförlitlighet och tillförlitlighet vi behöver för att företagen ska kunna fungera.
Fru talman! Det känns som att det fattas vissa historiska kunskaper här. Som jag sade i mitt anförande har vi inte minskat anslagen till drift och underhåll av järnväg. De har fördubblats från 2006 till 2014. Det är det som är den historiska sanningen. Och det är definitivt ingen slump. Alla har väl sett verklighetsbilden att den svenska järnvägen har förfallit, oberoende av vilken regering det har varit. Vi kan nog ta på oss något slags kollektiv skuld för det historiskt sett, även om vi personligen inte har påverkat det hela.Vi bygger transportleder i detta land, men vi måste ändå vara teknikpositiva. På andra ställen i budgeten, som vi inte diskuterar här i dag, finns det också en tydlig inriktning på att utveckla och stimulera fram bättre fordon.I miljö och jordbruksutskottets budget ligger 215 miljoner årligen för 2015 och 2016 i supermiljöbilspremier. Det ligger också en inriktning på ett så kallat bonus-malus-system för nya bilar. Vi är väl definitivt överens om att bonus-malus-systemet är ett väldigt bra system.Vidare ligger det i näringsutskottets budget en satsning på laddstolpar. Ska man utveckla elbilar måste det naturligtvis finnas laddstolpar. Där pratar vi om 75 miljoner per år i fyra år, alltså 300 miljoner, i en satsning på laddstolpar.Ser vi på kollektivtrafiken, och bortser från den elektrifierade, har andelen biobränsle ökat dramatiskt. Det finns ställen där 100 procent går på biobränsle. Jag tror att till exempel Stockholm börjar närma sig den siffran. Det man kan utveckla inom busstrafiken, varför skulle det inte gå att utveckla inom biltrafiken?
Trafikverket har påtalat att det behövs 10 miljarder till underhåll för att man ska kunna trygga säkerheten och tillförlitligheten på järnvägen. Vi har i budgeten från den rödgröna sidan lagt till en del av detta. Om vi tog bort banavgifterna skulle vi nå upp till 10 miljarder. Det har vi inte gjort nu, men det hoppas jag att vi kan göra någon gång framöver.Vi har alltså realistiska siffror när vi tittar på vad Trafikverket behöver. De medel som har tillkommit har inte räckt på långa vägar, enligt Trafikverkets egna siffror. Med den borgerliga budgeten sparkas ju banarbetare. Det kom en nyhet förra veckan om att man sparkar väldigt många banarbetare, som skulle behövas för att stärka underhållet. Det är en väldigt märklig politik.Jag undrar verkligen hur man ser på det här. Det känns som att ni i den borgerliga alliansen kramar fast er vid bilen. Det är en sorts bekvämlighet, men det är en falsk bekvämlighet. Det är just den bekvämligheten som kör ut över stupet till slut om vi inte tänker om, om vi inte tar ett helhetsgrepp och styr utvecklingen åt rätt håll.Det är samma sak om vi ska fortsätta att öka mängden biltrafik i samma hastighet som nu pågår i städerna. Då kommer vi till exempel att fortsätta att ha markbrist. Vi har brist på bostäder. Det är svårt att bygga inne i städerna då det inte finns tillräckligt med mark för bostäder. Det skulle man effektivisera med mer kollektivtrafik.Det finns väldigt många anledningar att satsa stort på kollektivtrafiken. Vi har tio år på oss att vända utvecklingen, enligt forskningen. Då räcker inte en supermiljöbilspremie, som går alldeles för långsamt. Laddstolpar är positivt, och det är en idé som behövs. Men vi måste agera skyndsamt och ta in de stora flödena där koldioxidutsläppen är som störst. Det är där vi måste agera. Just nu går inte omställningen tillräckligt snabbt. Järnvägen är en central nod där vi måste agera. Det är väldigt sorgligt att vi ser att så mycket resurser saknas till det.
Fru talman! Det kanske är det som då skiljer min utgångspunkt från Emma Wallrups utgångspunkt, att jag inte kramar fast mig vid något transportslag över huvud taget. Jag tycker inte att bil är något självändamål eller att järnväg är något självändamål i sig. Vi ska ha ett effektivt transportsystem, som naturligtvis ska klimatanpassas. Det är en självklarhet.Man kan inte ställa transportslagen mot varandra och tro att det ena transportslaget löser problemet, för det är inte sant. I stora delar av landet är bilen det enda alternativet. Sedan är det inte så konstigt att kollektivtrafiken är det överlägsna alternativet i de tätbebyggda områdena. Det ser vi i Stockholm, där kollektivtrafikresandet är väldigt stort. I tätbebyggda områden med många människor är förutsättningarna för kollektivtrafik väldigt stora.Vi kommer att ha olika förutsättningar på olika ställen. Men det finns ingen motsatsställning till att vi måste klimatanpassa all typ av trafik. Där är vi säkert väldigt överens. Det är lätt att säga att supermiljöbilspremien inte räcker och att laddstolparna inte räcker. Men man får ju se på alla åtgärder om man inte vill samverka. Det är skattefrågor kring biobränslen och så vidare. Tekniken är jag inte speciellt orolig för, om vi bara ger de rätta incitamenten.

Fru talman! Kommunikationer och transportpolitiken har stor påverkan på samhällsutvecklingen, vårt välstånd och inte minst vår miljö.Infrastrukturinvesteringar är avgörande för Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Effektiva kommunikationer och transporter är också avgörande för att företag ska kunna ha kvar verksamhet även på mindre orter.Samtidigt är det nödvändigt att minska utsläppen från transportsektorn för att begränsa negativ påverkan på människors hälsa, klimatet och miljön.Fru talman!

Fru talman! Stockholm är en av Europas snabbast växande städer.

Det är ett välkommet besked.Fru talman! Den rödgröna politiska ledningen i Stockholm stad vill bygga bostäder på området Bromma flygplats och har fått en svag regering med sig. Med sina 2,3 miljoner passagerare 2013 är Bromma landets största inrikesflygplats. Den är ett ekonomiskt nav för Sverige och påverkar jobb och tillväxt i hela landet. Detta skulle påverka andra mindre flygplatser som Bromma samverkar med och därmed bromsa den regionala utveckling vi önskar framöver.Bromma flygplats är ett riksintresse och har stor betydelse för tillväxten i hela landet. Kristdemokraterna säger bestämt nej till en förhandlingsperson, och vi är emot en avveckling av citynära flygplatser.Förhoppningsvis blir det en alliansregering som får styra riket från den 22 mars 2015, och med det kommer vi att se till att säkra Bromma flygplats framtid.Fru talman! Järnvägstransporter är betydligt mindre skadliga för miljön jämfört med om motsvarande mängd gods skulle transporteras på väg. Därför verkar Kristdemokraterna för att en större mängd av transporterna ska gå via järnväg.Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Det innebär en historisk satsning på hållbart resande som kraftigt ökar järnvägskapaciteten och är till nytta för hela Sverige.Det befintliga järnvägssystemet kan i större utsträckning användas för gods och regional pendeltågstrafik. Vi vill också pröva förutsättningarna för att bygga ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.Vi vill följa upp Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana och fler bostäder genom att förhandla om ytterligare tunnelbanelinjer och annan spårbunden trafik. Vi vill även pröva förutsättningarna för en östlig förbindelse som inte inkräktar på nationalstadsparken.Vi vill inte införa en kilometerskatt, vilken särskilt skulle drabba företagen på landsbygden.Fru talman! En stark svenskflaggad handelsflotta behövs av flera skäl. Endast med en egen handelsflotta kan Sverige påverka utformningen av de internationella reglerna för sjöfarten. För att handelsflottan ska fortsätta under svensk flagg är det viktigt att sjöfartsnäringen får villkor som är likvärdiga med dem i andra länder.Fru talman! Att använda sig av olika it-lösningar har blivit en självklar del av vår vardag. Syftet med en genomtänkt it-politik bör därför vara att stödja det framväxande jobbskapande kunskapssamhället och ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle.Fru talman! Det övergripande målet för transportpolitiken är slutligen att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerFru talman! Ledamöter! Det är en spännande tid vi lever i. I dag på morgonen har det hänt saker i politiken och även i går kväll. Jag vill därför börja detta anförande med att berätta att regeringen i dag har fattat beslut om att upphäva frysningen av Förbifart Stockholm den 1 januari 2015.Jag vill samtidigt säga några ord om Bromma flygplats. Jag förstår att man, när man lägger en så tunn budget på infrastruktur och transportområdet, klamrar sig fast vid förhoppningen om att regeringen ska föreslå att Bromma ska läggas ned utan ersättning.

Men tyvärr försvinner det halmstrået, för det finns inget sådant förslag från regeringen.Efter att regeringens budget inte fick stöd i riksdagen gäller nu Alliansens budget. Det kommer att göra stor skillnad för Sveriges utveckling, till det sämre. Låginkomsttagare och kvinnor är förlorare och män och höginkomsttagare vinnare med den budget som riksdagen nyligen fattade beslut om ramarna för.Det är stora skillnader mellan de två budgetförslagen. En stor skillnad är att där S-MP-regeringen med stöd av V vill flytta fram politikens positioner, så att politiken tar ansvar för att investera i framtiden och bygga en bättre framtid, där fortsätter Alliansen att backa bort från ansvar till att överlämna ansvaret till marknaden. Det har inte fungerat så bra, och det kommer inte att fungera bättre.En direkt konsekvens av att Alliansens budget vann riksdagens gehör blir att anslagen till järnvägsunderhåll 2015 blir 1,24 miljarder kronor lägre än om S-MP-budgeten hade gått igenom. Det får stora konsekvenser, inte minst för jobben. Det blir naturligtvis färre jobb för dem som skulle ha utfört arbetena på spåren. Men det kommer också att påverka förutsättningarna för jobb och tillväxtmöjligheter i hela Sverige. Det drabbar pendlare, det drabbar helgresenärer, och det kommer inte minst att drabba godsindustrins transporter.Det är allvarligt. Om människor ska våga ta ett nytt jobb i ett angränsande län eller om våra företag ska våga investera i mer produktion måste de kunna lita på att järnvägen fungerar.Det var med stor oro som jag tidigare i år tog del av järnvägsgodsföretagets Green Cargos nyhet att de varslar personal. Fler företag har börjat välja bort järnvägen, helt enkelt därför att den fungerar för dåligt för att de ska våga välja järnvägen för sitt gods. I stället väljer de lastbil. Det är verkligen inte en hållbar samhällsutveckling. Vi vill ju ha fungerande järnväg för att mer av gods - både av miljöskäl och av klimatskäl - ska gå på järnväg.I går kom Trafikverket med en rapport om vad de 1,2 miljarder som nu inte blir av skulle ha använts till. En av de allvarligare handlar om att upprustningen av stambanan genom övre Norrland, som skulle innebära spårbyten, skjuts upp. Det betyder att den sträckan kommer att fortsätta att ha hastighetsnedsättningar och risk för driftstörningar. Det innebär i sin tur att svensk exportindustri, såväl skogs som gruvindustrin, kommer att drabbas hårt. Den som ska skicka sitt gods till Göteborgs hamn kan inte lita på att godstågen kommer att gå mer punktligt i framtiden heller. Den förbättrade resenärsinformation som Trafikverket hade planerat för, som innebär att man åtminstone får klara besked om när tåget ska komma och gå, kommer också att skjutas på framtiden.För S-MP-regeringen är det en självklarhet att vi ska se de olika transportslagen i system. Förutsättningen ska alltid vara att man ska välja det transportslag som är lämpligast i den givna situationen. Det är också viktigt att de olika transportslagen samverkar och att man har möjlighet att se transportslagen i system.Sjöfarten är ett effektivt transportsätt där vi samtidigt måste se till att vi har globala ramverk för att minska miljö och klimatpåverkan från sjöfartsnäringen. Därför är det oerhört positivt att EU nu tar ett första steg för att minska sjöfartens klimatpåverkan.När det gäller EU-samarbete är jag övertygad om att vi i det sammanhanget måste ta större kliv för att skapa sjysta villkor inom åkeribranschen och flygbranschen. Jag tror att det är fler än jag som har uppmärksammat de protester som har ägt rum runt om i landet den senaste tiden och som handlar om att åkerinäringen ser att dåliga konkurrensvillkor sätter svensk åkerinäring under hård press.Det är med oro jag ser hur arbetsvillkoren och anställningstryggheten inom passagerarflyget försämras. Vi kan inte ha det så - inte i Sverige och inte heller i övriga EU. Därför har jag, vid de ministerrådsmöten som jag har deltagit i och även i andra sammanhang gentemot ministerkolleger och andra EU-aktiva, tagit kontakt för att se vad vi gemensamt kan göra för att skapa sjysta villkor i flygbranschen och i åkeribranschen. Vi har också för avsikt att se hur man har jobbat med detta i Danmark, där man har kommit längre än i Sverige.Ordning och reda på vägarna måste också gälla taxinäringen. Här vill jag vara tydlig: Det är bra att regelverken kring taxi nu skärps. Men skulle det visa sig att åtgärderna inte är tillräckliga är regeringen öppen för att titta på ytterligare skärpta krav för att se till att sjysta villkor råder också på den här marknaden.Ordning och reda på vägarna bidrar också till ökad trafiksäkerhet. Även om Sverige är nollvisionens hemland finns det mycket kvar att göra på det här området. Vi måste förbättra säkerheten inte minst för våra oskyddade trafikanter i trafiken. Att allt fler börjar cykla är positivt för miljön men också för folkhälsan. Men det måste naturligtvis vara säkert att cykla. Här tror jag att vi behöver se ökad samverkan mellan staten och kommunerna för säkrare cykling.Jag hoppas att de stadsmiljöavtal som regeringen har aviserat kommer att innebära en ökning av resandet med klimatsmart kollektivtrafik men också cykling på ett så säkert sätt som möjligt.För regeringen är visionen tydlig. Transportsystemen ska bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling. Därför kan jag i dag bara beklaga att den alliansbudget som nu gäller ger sämre förutsättningar för att utveckla den svenska järnvägen. Ska vi få ett Sverige där fler kommer i arbete och samtidigt minska transporternas klimatpåverkan måste vi göra järnvägen i vårt land mer pålitlig och mer attraktiv jämfört med i dag.I detta anförande instämde Johan Andersson, Rikard Larsson, Lars Mejern Larsson, Pia Nilsson, Jasenko Omanovic, Leif Pettersson och Suzanne Svensson .

Talman! Tack för anförandet, statsrådet, och tack också för det mycket tydliga besked som statsrådet lämnade: Från och med nu gäller byggstart för Förbifart Stockholm. Det tror jag att väldigt många välkomnar, inte bara i Stockholm utan också i de delar av landet som är beroende av att inte fastna i genomfartstrafiken i och kring Stockholm. Det har stor betydelse för hela landet.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

Talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag måste säga att jag inte förstod. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerI dag får vi besked om att förra statsrådet Anders Sundström är utsedd. Det rapporteras att titeln är "förhandlingsperson". Jag kan, fru talman, inte tolka det på något annat sätt än att någon måste ha tagit initiativ och bett regeringen agera för att över tid kunna lägga ned Bromma flygplats, givet de förutsättningar som statsrådet Johansson läste upp.
Fru talman! Anders Sundströms roll kommer att vara att samordna en utredning om huruvida det är möjligt att överföra flygtrafiken från nuvarande Bromma flygplats till andra närliggande flygplatser, i första hand Arlanda men även andra Stockholmsnära flygplatser, och därmed också kunna frigöra marken där Bromma flygplats finns. Det är Anders Sundströms uppdrag. Anders Sundström har titeln samordnare. Det är regeringen som i allmänhet tillsätter samordnare i olika frågor, och det har regeringen valt att göra vid detta tillfälle också.
Fru talman! Ministern säger här att vi kan känna oss trygga med att det inte finns något beslut om att Bromma flygplats ska avvecklas. Men jag tror att de flesta där ute inte känner sig särskilt trygga med att det nu utses en förhandlingsperson, samordnare eller vad man än vill kalla denna person vars syfte är just att utreda hur Bromma flygplats kan avvecklas. Då tror jag inte att trygghet är det ord som beskriver hur svenska folket upplever, eller för den delen hur jag upplever, den här dagen. Swedavia är mycket tydliga med att det inte finns någon marginal över huvud taget i dag, utan det är fullt på Arlanda. Terminaler, gater och banor är fulla, särskilt vid peaktider. Redan görs det investeringar på 13 miljarder kronor för att möta behovet av interkontinentaltrafik. Om Arlanda dessutom skulle ta över all inrikestrafik från Bromma kan man fråga sig hur många år det skulle ta för att möjliggöra den goda marginal som Anders Sundström talar om. Anders Sundström talar också om att detta skulle innebära satsningar på vägar, järnvägar och kommunikationer till Arlanda. Vi talar då om en lång tid och mycket pengar.Samtidigt finns det en fungerande flygplats - Bromma flygplats. Att avveckla den skulle inte bara vara samhällsekonomiskt dumt utan också kosta väldigt mycket pengar och tid, när vi snarare behöver satsa på ökade flygförbindelser. Det ser nu ut att finnas en riksdagsmajoritet här i kammaren för att säga nej till en så kallad förhandlingsperson för att avveckla Bromma. Då har jag en fråga till statsrådet. Om detta blir beslutet här i kammaren i eftermiddag, kommer regeringen då att följa det beslutet? Kommer man då att avveckla den så kallade förhandlingspersonen eller samordnaren, eller kommer man att trotsa riksdagens beslut och ändå utreda en avveckling av Bromma flygplats?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerFru talman! Jag kan börja med att konstatera att om det skulle visa sig att det inte går att överföra flygkapacitet från Bromma till Arlanda och andra Stockholmsnära flygplatser kommer Bromma inte att läggas ned. Skulle det däremot visa sig att det genom ett antal investeringar och förändringar är möjligt att överföra trafik från Bromma till andra flygplatser, så att man bibehåller och utökar kapaciteten, är det en bra utveckling för Stockholm att kunna bygga bostäder. Det är nämligen en stor, skriande och allvarlig bostadsbrist i Stockholmsregionen som det behöver göras något åt. Även regeringen, och inte bara kommunen, känner ett ansvar för utvecklingen i Stockholmsregionen. Vi har därför inte avvaktat kommunens besked om att man vill att regeringen tillkallar en förhandlingsperson, och det är inte heller det som regeringen har gjort. Regeringen har utsett en samordnare för att utreda möjligheterna att frigöra marken där Bromma flygplats finns, under förutsättning att flygkapaciteten hålls intakt och gärna utökas såsom framtidens behov kommer att kräva.
Fru talman! Jag vill fråga statsrådet om ni kan förstå att detta skapar mycket stor osäkerhet. När vi stod och diskuterade detta för några veckor sedan var nämligen beskedet att ni inte ville avveckla Bromma men att om de lokala politikerna känner ett behov av det skulle ni utreda förutsättningarna för att avveckla. Buden ändras alltså från dag till dag, och det skapar en stor osäkerhet. Det är inte så man möjliggör för vare sig företag eller människor att planera sin tillvaro. Ni sade före valet att Bromma inte skulle avvecklas. Beskedet var väldigt tydligt då. Då ställer jag frågan: Hur ska svenska folket kunna lita på Socialdemokraterna eller regeringen i framtiden om Socialdemokraterna nu sätter sig i knät på Miljöpartiet så fort man inte kan komma överens? Politik handlar om att ta ansvar. Ni hade kunnat landa i att antingen stå fast vid sitt vallöfte eller att bryta det. Tyvärr valde ni det senare. Det är värt att beklaga. Det finns en stor bostadsbrist i Stockholm och i stora delar av Sverige. Så är det. Men undersökningar, bland annat från Stockholms Handelskammare, visar att man kan bygga bostäder på ganska många ställen i Stockholm. Man behöver inte avveckla en fungerande flygplats - den enda citynära flygplats vi har - för att bygga bostäder. Det går att göra både och. Det tror jag att ministern och många av hennes socialdemokratiska kolleger också inser efter att ha haft flera debatter med andra socialdemokrater.

Fru talman! Jag tror att den oro som Jessica Rosencrantz hänvisar till i stor utsträckning kan förklaras med att inte minst företrädare från hennes parti och andra partier i kammaren har varit mycket aktiva när det gäller att tala om att Bromma nu ska läggas ned och att man inte ska kunna flyga till Stockholm längre. Beslutet från regeringen i dag ska tolkas som ett sätt att just stilla oron genom att man ska vara oerhört tydlig med att om det inte går att flytta över trafiken från Bromma till andra Stockholmsnära flygplatser kommer Bromma inte att läggas ned. Den oro som har funnits har nämligen handlat om att Bromma skulle läggas ned utan att den kapaciteten ersätts. Det är ett mycket tydligt besked från regeringen i dag att om man inte kan överföra kapaciteten till andra ställen kommer Bromma att vara kvar. Det innebär också att det vallöfte som Socialdemokraterna gav om att Bromma skulle vara kvar fortfarande gäller. Men man kan ifrågasätta om just den geografiska platsen Bromma är det absolut viktigaste. Vi tror att både svenska folket och näringslivet tycker att det viktiga är att man kan flyga till och från Stockholm från Sveriges alla regioner, inte att man får landa på just Bromma.
Fru talman! Jag kan hålla med statsrådet om att vi lever i en spännande värld. Den är åtminstone föränderlig från dag till annan. Från Folkpartiets sida är vi naturligtvis glada för beskedet om att bygget av Förbifart Stockholm ska startas igen. Det har diskuterats vilken betydelse den har både för Stockholmsregionen och för övriga landet. Men vi ställer naturligtvis fortfarande frågan varför bygget över huvud taget stoppades när det nu ändå kommer besked om att det aldrig var aktuellt att detta inte skulle bli av. Det har ställts en hel del frågor om Bromma flygplats och denna osäkerhet. Jag skulle kunna konkretisera den frågan. Kan ministern säga någonting om tidsperspektivet? Kan de som satsar på Bromma flygplats räkna med att avtalstiden fram till 2038 gäller?
Fru talman! Vilka tider som kommer att gälla och när beslut kommer att fattas och genomföras är naturligtvis omöjligt att svara på innan det har skett någon utredning om hur förutsättningarna faktiskt ser ut. Jag skulle kunna ställa en fråga tillbaka till övriga partier i salen när det gäller osäkerhet. Hur svarar man på frågor när det gäller osäkerhet från alla tågpendlare som står och väntar och fryser på perrongen? Vi ser inte att det finns någon osäkerhet kring att den här regeringen kommer att ta ansvar för att flygkapaciteten till och från Stockholm kommer att bibehållas, utökas och motsvara de behov som finns. Men hur ser tryggheten ut för den pendlare eller den godsköpare som nu ser att 1,2 miljarder i ökat järnvägsunderhåll uteblir? Var finns den säkerheten och tryggheten?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerStatsrådet tog upp frågan om sjysta villkor i åkeribranschen. Vi är nog alla besjälade av att vi måste få till det. Vi har fattat en del viktiga beslut här i höst. Det handlar om sanktionsavgifter i stället för böter som gäller från den 1 januari. Det handlar om åtgärder för hindrande av färd - klampning - som jag tror ska gälla från mars. Statsrådet tog även upp frågan om taxiresor, och vi har tagit beslut om tydliga prisuppgifter. Det är också steg för att kunna få ordning på yrkestrafiken. Icke förty är min fråga till statsrådet om hon har några konkreta tankegångar framåt. Det här var förslag från den tidigare alliansregeringen och propositioner som lades fram av Elmsäter-Svärd. Vad tänker statsrådet göra framåt i den här frågan?
Fru talman! Nu är det inte förra eller förrförra årets budget som vi debatterar i kammaren i dag, utan det är nästa års budget. I den budgeten har allianspartierna valt att lägga 1,2 miljarder mindre på järnvägsunderhåll, trots att jag tror att de allra flesta som någon gång har åkt tåg, känner någon som någon gång har åkt tåg eller har läst en tidning inser att de pengarna kanske inte riktigt räcker till, utan det behövs en ambitionshöjning.Den ambitionshöjningen står S-MP-regeringen med stöd av V för, medan allianspartierna har avvisat den höjningen. Jag tycker att det är beklagligt.Vi är beredda att se vilka effekter de nu beslutade förslagen får, det vill säga klampning och avgifter. Vi är också beredda på att om de inte är tillräckliga gå vidare och utreda ytterligare förslag. Det kan exempelvis handla om frakthandlingar i bil. Det finns flera uppslag som man skulle kunna titta vidare på.Vi har inga konkreta förslag i dagsläget, men vi följer frågan nära för att vara beredda att fatta ytterligare beslut om så skulle krävas.

Fru talman! Före valet lovade Socialdemokraterna väljarna att inte stänga Bromma flygplats.

Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstod frågan.

Tror Robert Halef att tusentals jobb försvinner för att flyget landar på en annan flygplats i Stockholm än just Bromma, eller är det här bara ett sätt att försöka vrida strålkastarljuset från er tunna budget till en fråga som faktiskt inte är en fråga på riktigt?
Fru talman! Tack för svaret och för frågan! Enligt vad Stockholms Handelskammare har presenterat kommer tusentals jobb att försvinna om ni lägger ned Bromma flygplats, en citynära flygplats som ger en stor samhällsnytta.Anledningen till att jag ställde frågan är att jag fick en sådan känsla när jag lyssnade på intervjun med Anders Sundström i går efter utnämningen. Jag får en känsla av att den förhandlingsperson som är utsedd kommer att agera som en marionett och en nickedocka åt regeringen med dess bestämda uppfattning om att till varje pris lägga ned Bromma flygplats.Detta var ett önskemål eller kanske snarare ett krav från Miljöpartiet i regeringsbildningen. Det vore ärligare att säga av Socialdemokraterna, som före valet lovade att inte stänga ned Bromma flygplats, att säga att man nu gjort en omsvängning och i förhandlingar med Miljöpartiet har tvingats offra Bromma flygplats som har en stor betydelse för tillväxten i Stockholm och i hela Sverige.Näringslivet behöver långsiktiga och trovärdiga besked för att investera och planera för framtiden. Kristdemokraterna ger tydliga besked: Vi kommer att verka för att Bromma flygplats inte ska stängas.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerFru talman! Jag har tyvärr väldigt liten möjlighet att påverka hur Robert Halef och andra känner inför hur olika personer uttrycker sig i olika sammanhang. Jag kan bara svara för hur regeringens uppdrag till Anders Sundström som samordnare ser ut, och det är att utreda förutsättningarna för att flytta över flygkapacitet från Bromma flygplats till andra Stockholmsflygplatser, i första hand Arlanda.Om inte kommande och nuvarande behov av flygkapacitet kan flyttas från Bromma till andra flygplatser kommer Bromma att finnas kvar. Det är inte en eftergift. Det är inte en brasklapp. Det är ett väldigt tydligt besked om precis de långsiktiga förutsättningarna för näringslivet och andra som är beroende av flygkapacitet i Stockholmsregionen att delta på arbetsmöten och säljmöten och kunna bedriva företag och andra verksamheter i hela landet.Det är precis det tydliga besked som efterfrågas och som regeringen har gett i dag. Det finns ingen oro för att Stockholmsregionens flygkapacitet är hotad. Regeringen kommer inte att medverka till en nedläggning av Bromma med mindre än att man har kunnat ersätta den flygkapaciteten i närområdet.
Fru talman! Det rullar krokodiltårar nedför kinderna, men det ger jag inte mycket för. Socialdemokraterna valde att inte prata med oss om budgeten, utan man agerade som om man hade 51 procent av rösterna. Då har man också gjort ett aktivt val i att man princip säger att man vill inte ha igenom sin budget.Jag får gratulera till beslutet att återuppta bygget av Förbifart Stockholm. Hittills har vi lagt ca 250 miljoner kronor på detta stillastående projekt till ingen nytta över huvud taget. Det är jättetråkigt, men det gläder mig oerhört att projektet nu kommer att ta ny fart.Om jag har förstått fru infrastrukturministern rätt finns det alltså tre alternativ. Antingen behåller vi Bromma, bygger ut Arlanda eller bygger en ny flygplats. Är det så jag ska förstå det? Då ska man också ta i beaktande att vi har ambulansflyg med organtransporter. Det är väldigt brått när de ska fram, och Bromma har ett läge som inte Arlanda har. Vi tappar 15-20 minuter på läget. För till exempel hjärtan som ska transplanteras, från det att det kyls ned tills det används, har man bara fyra timmar på sig. Även ur den aspekten är det viktigt att Bromma finns kvar.Slutligen vill jag ställa samma fråga till ministern. Skånes infrastruktur är i stort behov av upprustning, vilket jag gått igenom tidigare - fyra spår mellan Hässleholm och Lund samt dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad och Helsingborg och Ängelholm. Skåne får runt 7 procent av satsningarna men har runt 13 procent av befolkningen. Dessutom har vi stor transittrafik.
Fru talman! Vad gäller kommande infrastrukturinvesteringar ligger den nationella planen fast. Däremot har regeringen för avsikt att återkomma med en ny infrastrukturproposition och påföljande nationell plan vad gäller åren som kommer därefter.Bromma flygplats kommer att vara kvar om inte väsentliga funktioner och kapacitet kan garanteras i form av andra lösningar.När det gäller vilka partier vi samarbetar med har S-MP-regeringen en övergripande idé om ett Sverige som håller ihop. Det handlar om att se varje enskild individs möjligheter att bidra till ett starkare Sverige, ett varmare Sverige, ett mer hållbart Sverige. Vi är beredda att samverka med alla partier i Sveriges riksdag som kan ställa upp på vår grundläggande idé om alla människors lika värde och om vikten av att inte särbehandla och peka ut vissa. Därför samarbetar inte vi, och talar inte vi, med Sverigedemokraterna, däremot väldigt gärna med alla andra partier i Sveriges riksdag för att ta ansvar för ett Sverige som långsiktigt håller ihop och utvecklas hållbart.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret och konstaterar att eftersom också vi tycker att alla människor har lika mycket värde ser jag det som möjligt att vi skulle kunna samarbeta framgent. Jag hoppas innerligt att regeringspartierna väljer att inte låtsas som om de har en majoritet av rösterna i riksdagen. Det är faktiskt ett minoritetsstyre.Allt tyder på att det blir extra val, och hur det blir därefter får vi såklart se då, när vi ser vad som då förhandlas fram. För vår del sträcker vi ut en hand och är villiga att samarbeta. Det är till gagn både för infrastrukturen och för välfärden i stort.
Fru talman! Vi är oerhört taggade att gå till val och söka ett starkare stöd för S-MP-regeringens inriktning för Sverige och för ett socialdemokratiskt styrt Sverige som går mot ökad hållbarhet och ökad sammanhållning.Inte heller efter valet den 22 mars är vi beredda att samarbeta med partier som väljer att tala om att vissa tillhör den svenska nationen, andra tillhör inte den svenska nationen. Vi samarbetar inte med partier som är beredda att skicka tillbaka människor till krig, förtryck och tortyr. Vi samarbetar inte med partier som bygger sin ideologi på att vissa människor är på ett visst sätt utifrån sitt ursprung, sin religion eller någonting annat och att andra människor är på ett annat sätt.Vi utgår från att varje individ är en unik person med fördelar och nackdelar, styrkor och svagheter, och att var och en innebär en möjlighet till utveckling, vilket också kan bidra till Sveriges utveckling. Vi tror att en politik som väljer att peka ut människor, definiera ut människor, ofelbart leder till katastrof inte bara för dem som blir utpekade utan för hela vårt samhälle. Vi kommer aldrig att medverka till att något sådant sker.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT KommunikationerPå vårt första utskottsmöte, när Sverigedemokraterna presenterade sig, visade det sig att deras representanter var verksamma på trafikområdet, en inom Trafikverket Syd, en annan som lokförare i Skåne. Med andra ord signalerade de att de kunde dessa frågor. När det sedan var dags att lägga budgeten för utgiftsområde 22 Kommunikationer lade SD ett budgetförslag som var 370 miljoner högre än regeringens budgetförslag och därmed drygt 1 577 miljoner högre än Alliansens förslag.Fru talman! Vad som hände vet vi alla. När det var dags för votering om ramarna här i kammaren offrade Sverigedemokraterna gärna sina vallöften till väljarna för att tillsammans med Alliansen fälla regeringen. Jag vill påpeka att Patrik Jönsson och hans kamrater i SD inte lade ned sina röster, utan de röstade med Alliansen.Det innebar att vi åter fick behandla budgeten i respektive utskott. Och vad hände då? Jo, dagen efter voteringen i kammaren, efter att ha antagit de ramar som är 1 1⁄2 miljard mindre än SD:s eget förslag, vill man inte ställa upp på det i trafikutskottet utan lämnar ett särskilt yttrande som säger att det är för lite pengar på trafikutskottets område. För mig, fru talman, går det inte ihop. Jag undrar vem eller vilka det var som egentligen tryckte på knapparna i kammaren eftersom man nästa dag är så emot Alliansens antagna budget att man måste skriva ett särskilt yttrande och tala om att det är för lite pengar i budgeten.Fru talman! Vad innebär då detta beslut? Jo, 1,24 miljarder kronor mindre till drift och underhåll inom järnvägen. Det kommer naturligtvis inte att gå obemärkt förbi. Trafikverket håller just nu på att gå igenom sina prioriteringar vad gäller järnvägen, och naturligtvis sker minskningarna inom reinvesteringar och underhållsinsatser på järnvägen. Det finns, på grund av bristerna inom järnvägen, stor risk för hastighetsnedsättningar på olika håll i landet eftersom det måste vara säkert att färdas med tåg.Järnvägen har under de två tre senaste åren haft ett ökat behov av upprustning. Det kommer att påverka kapaciteten på spåren men också tidtabeller. Storstäder och våra stambanor har prioritet ett, och den prioritetsordningen har funnits ett tag. Det innebär att järnvägen ute i landet kommer att stå på undantag - igen.Fru talman!

Det innebär hastighetnedsättningar på vissa sträckor med tanke på säkerheten. Det innebär också att de kontaktledningsbyten som står på tur mellan Hässleholm och Lund inte kommer att ske, vilket kan medföra stora störningar för godstrafiken och för passagerare som inte kommer fram när de ska. Inom Trafikverket säger man att det är som att vara tvungen att välja mellan pest och kolera.Fru talman! Jag har en stilla undran.

Fru talman! Suzanne Svensson anklagar oss för att inte ta ansvar för infrastrukturpolitiken. Jag anser att det snarare är tvärtom, att Suzanne Svensson och Socialdemokraterna inte tar ansvar för infrastrukturpolitiken. De tar inte ansvar för politiken i hela landet.Jag sträckte ut en hand. Mattias Karlsson skrev ett öppet brev till Stefan Löfven och erbjöd någon form av samarbete. Det hade kunnat räcka med så lite som signaler om att man vill ta ansvar för de frågor vi har flaggat för. Vad gör regeringspartierna? De agerar som om de hade mer än 51 procent av rösterna, som om de hade ett eget majoritetsblock. Men så är det inte.Precis som Suzanne Svensson sa hade vi 370 miljoner mer i vårt förslag än vad ni hade i ert. Vi hade från 2018 4,2 miljarder mer. Det är ganska mycket mer pengar att satsa på underhåll och nyinvesteringar.
Fru talman! Vi vet att vi inte har egen majoritet, och det har förts en hel del samtal. Vi har lagt fram vår politik, och vi är flera partier bakom den. Det skulle under fyra år innebära att vi ökade budgeten med närmare 5 miljarder kronor när det gäller just satsningar på järnvägen.Vi håller oss till vår politik.

Fru talman! Socialdemokraterna håller sig till sin politik, vilket innebär att Bromma flygplats svävar i osäkerhet. Ni håller er till er politik där ni lägger en kvarts miljard på att stoppa ett viktigt infrastrukturbygge i Stockholm kallat Förbifart Stockholm.
När vi lägger fram vår budget ser vi givetvis till helheten. När det gäller Bromma tycker jag att ni har fått bra svar här. Jag tycker att Bromma ska vara kvar, men huvudsaken är att det finns en flygkapacitet till och från Stockholm som fungerar. Kan den dessutom bli lite större är det bra.Jag har följt era debattartiklar ute i landet när det gäller Bromma. Många har blåst under att Bromma ska läggas ned, fast det inte finns något sådant beslut.
Fru talman! Det var svårt att motstå att begära replik när Suzanne Svensson nämnde landskapet Småland.Jag noterar att Suzanne Svensson som flygansvarig inom det socialdemokratiska partiet missade att yrka bifall till sin reservation om en förhandlingsperson för Bromma. Jag tolkar det som att Suzanne Svensson och det socialdemokratiska partiet är nöjda med det tillkännagivande som riksdagen kommer att rikta mot regeringen i fråga om att inte utse en förhandlingsperson. Det bringar någon mer ordning i den oreda som råder.Suzanne Svensson! Fram till i dag har vi bränt 200 miljoner kronor på att frysa förbifartsbygget. Det har kostat 4 miljoner per dag från och med att frysningen skedde. Fram till och med nyårsafton kommer det att bli 50 miljoner kronor till. Det är ungefär lika mycket pengar som landskapet Blekinge, Sveriges trädgård, har för sju åtta års regionala infrastruktursatsningar.Fru talman! Den budget riksdagen fattar beslut om i eftermiddag innehåller 3 400 miljoner kronor mer till att underhålla järnvägar i Blekinge, i Kalmar län, i Småland, i södra Sverige och i resten av landet fram till och med nästa årsskifte.
Fru talman! Det är inte första gången i historien som man fryser ett projekt. Det gjorde även alliansregeringen. Det tog ett till ett och ett halvt år innan det kom igång igen, om jag minns rätt.Detta har gjorts för att man ska komma överens om olika delar som inte har varit med från början. Det får regeringen reda ut.
Fru talman! Under de numera nio år som Alliansen har satt ramarna för svensk transportinfrastruktur har mängden underhållspengar till både väg och järnväg ökat dramatiskt. Det vet Suzanne Svensson. Vi reagerade framför allt mot att de underhållspengar Suzanne Svensson och den socialdemokratiska regeringen ville ta fram till järnvägen togs från vägsystemet. Det skulle få bärighet på småländska och blekingska vägar och skapa stora bekymmer för massaindustrin i Blekinge, för att ta ett exempel.Suzanne Svensson gjorde sig besväret att ringa till Trafikverket Region Syd och Lennart Andersson med duktiga medarbetare och fråga om effekten av 1,25 miljarder, som egentligen inte finns och aldrig har funnits i de regleringsbrev som gäller för myndigheten. De skrivs först efter riksdagsbeslutet i dag.När Suzanne Svensson fick beskedet "katastrof", varför frågade hon inte samtidigt om effekten av att underhålls och investeringspengar motsvarande sju åtta år i Blekinge försvinner och skapar ett nytt hål? Det är ju riktiga pengar som förvinner. Varför ställde Suzanne Svensson inte den frågan när hon ändå ringde? Jag är spänd på svaret.
Fru talman! Det är sant att underhållspengarna har ökat under åren. Men jag kommer ihåg när Anders Borg sade att järnväg inte var något att satsa på. Jag minns också när ni hade en mycket lägre budget och vi hade en mycket högre, vilket tvingade er att ta en högre budget.Det är bra att pengarna har ökat. Men det behövs ännu mer, och det fattas. När Trafikverket får signaler om mer pengar i budgeten har de såklart en ökad beredskap för att använda dessa pengar. Men nu får de dra ned igen. Det är svaret, Anders Åkesson.

Fru talman! Vi debatterar i dag trafikutskottets fördelning av sin budgetram. Moderaterna och Alliansen har sagt ja till en tillväxtbudget. Det är en budget som skapar arbete och tillväxt i landet. Vi föreslår inga nya skatter på lastbilar, inga nya skatter på ungdomsjobb, inga nya skatter på kärnkraft och därmed dyrare elproduktion, inga nya skatter på lantbruk och landsbygden och inga flygskatter.Vi vet att Sverige redan i dag har ett av Europas och världens högsta skattetryck och att det kan vara svårt för företag att utvecklas och växa i Sverige. Vi måste stärka konkurrenskraften för våra företag ännu mer, och då kan vi inte höja bränsleskatter och lastbilskatter, ta ut nya skatter på el och kärnkraft eller införa nya skatter på landsbygd och flygskatt.Herr talman!

Jag är övertygad om att ett land som Sverige snarare behöver mer satsningar på infrastruktur med bättre vägar och fler utbyggda flygplatser.Budgeten innehåller också en tydlig satsning på en utbyggnad av E20, vilket är en av Sveriges absolut viktigaste transportleder. Den bär mycket av det gods som kommer in och ut från Göteborgs hamn. Denna utbyggnad är viktig för Skaraborg, för Västsverige och för övriga Sveriges tillväxt.Vi säger nej till en försenad start av Förbifarten, vilket skulle kosta 4 miljoner kronor om dagen. Det skulle också äventyra andra infrastrukturprojekt runt om i landet. Det skulle äta upp dem genom att man drar på sig kostnader för Förbifarten.Vi säger nej till en lastbilsskatt. Vi är redan högt beskattade inom åkerinäringen i dag. Man vill föreslå 14 kronor per mil.Vi säger nej till en flygskatt. Den äventyrar enligt IATA över 10 000 jobb i Sverige. Den sänker bnp med 10 miljarder kronor. Man drar in 3 1⁄2 miljard kronor på en flygskatt, men man förlorar 10 miljarder i omsättning och tillväxt i landet. Det är alltså en väldigt dålig affär framdeles.Vi säger också ja till en fördubbling av återhållspengarna på järnvägen från drygt 40 miljarder till 80 miljarder i planen.Herr talman! Det skulle kunna sänka effektiviteten med upp till 20 procent. Det skulle innebära att de 80 miljarder som ligger i planen skulle tappa kraft med 15 miljarder i underhåll på svenska järnvägar.Vi säger ja till att satsa mer på vägar.

Jag vill önska talmannen, kammarkansliet, trafikutskottets kansli och trafikutskottets ledamöter en god jul.Avslutningsvis vill jag också sända en hälsning till Skaraborg om att en planering och en fortsatt satsning på E20 nu fortsätter enligt planerna.

Herr talman! Jag vill börja med att understryka vikten av att järnvägsunderhållet i vårt land prioriteras. 1,24 miljarder mer till underhåll av järnvägen hade varit en nåd att stilla bedja om. Men på grund av det budgetbeslut denna kammare har tagit har järnvägen berövats dessa välbehövliga medel. Det är olyckligt och kommer att visa sig i en sämre fungerande järnväg, fler varsel hos de företag som skulle utföra underhållet och fler förseningstimmar för både personer och gods. Det kan även leda till fler olyckor med ytterligare förluster för det svenska näringslivet och det svenska samhället som följd och i värsta fall till förlust av människoliv. Så allvarligt är det att inte järnvägen nu får mer resurser att underhålla en redan hårt sliten anläggning.Dessutom fick vi i går svart på vitt från Trafikverket vad det innebär för oss i norr. Spårbytet mellan Boden och Bastuträsk kommer att skjutas på framtiden. Inte förrän 2020 kommer det spårbytet att vara färdigt.Det är enkelspår som bland annat fraktar SSAB:s järn mellan Luleå och Borlänge. Det kommer under flera år till att gå på en järnväg med 70 kilometer i timmen som högsta hastighet - ja, faktiskt i upp till sex år till. Det är följden av det beslut som denna kammare fattade för några dagar sedan. Risken för rälsbrott och därmed totalstopp på sträckan är överhängande. SSAB riskerar stora förluster, och Sverige riskerar stora förluster. För resenärerna och befraktarna innebär det stora risker. Det jag just sagt om en sämre järnväg och risk för olyckor kan inte illustreras tydligare än just på detta sätt med Norra stambanan.Jag vill också ta upp vad som nu sker med investeringarna när Alliansens budget ska genomföras och inte vår. Inte en enda millimeter av Norrbotniabanan kommer att börja planeras och sedermera byggas. Före valet i september sa jag att det behövs en ny regering om banan ska byggas. Det visar sig nu med all nödvändig tydlighet. Med Alliansen vid makten, eller Alliansens budget som ska genomföras, blir det ingen Norrbotniabana. Sedan kan ju centerpartister, moderater och andra raljera om att det är från söder vi börjar bygga och den första etappen bara sträcker sig fram till ett industriområde norr om Umeå. Men i sin egen budget har man inte en millimeter Norrbotniabana. I stället pratar man vagt om "järnvägssatsningar i norra Sverige med betydande medfinansiering av regioner och näringsliv".Jag vill här och nu slå fast att vår avsikt är att planera och bygga hela banan från Umeå till Luleå. Visst kan vi tänka oss medfinansiering, men att ställa det som krav för att banan ska byggas är detsamma som att lägga ned hela projektet. Det kommer inte vi att göra. Vi vill och ska bygga banan.Norrbotniabanan är och förblir en samhällsekonomiskt lönsam investering. Den kommer att betyda mycket för både gods och persontransporter. Det är en järnväg som behövs i det svenska järnvägssystemet. Men efter Sverigedemokraternas spel i riksdagen kommer det nu att dröja ännu längre innan banan kan bli verklighet. Sveket mot norra Sverige och Sverige som helhet kan inte göras tydligare.Det finns mer som inte kommer till stånd nu när Alliansens budget gäller. Vi har i budgeten givit klara signaler om att dödens väg i norr, E10:an, skulle prioriteras upp. De planerade förbättringarna av denna så olycksdrabbade väg kommer nu att skjutas på framtiden. Under tiden riskerar dagligen människor livet när de tvingas ut efter denna smala och farliga väg.När vägen är så smal att långtradare slår ihop backspeglar är den inte trafiksäker längre. Det var bra att den tidigare regeringen plockade fram 250 miljoner till två mil av E10:an. Men E10:an är 45 mil lång. Det är inte bara två mil det handlar om. Det är 45 mil. Många av de milen kräver åtgärder. 250 miljoner är mer än inget, men det räcker inte på långa vägar.Det finns planer, men de ligger långt fram i tiden. De ville vi skjuta framåt i tiden. Människor kommer att dö efter E10:an innan de planerna är genomförda. Det kan vi säga. Därför vill vi flytta fram åtgärderna i tid, men dessa försvinner nu i en dimmig framtid.Det jag har beskrivit är bara tre av följderna av att Sverigedemokraterna lekte Vem tar vem i riksdagen den 3 december. Att sedan Alliansen inte fann det genant att på detta sätt få igenom sin budgetmotion är förvånande men knappast överraskande. Hela förra mandatperioden regerade man med stöd av Sverigedemokraterna. Nu upprepas detta men i en mer sofistikerad version. Ett direkt stöd via sina röster är i dag detsamma som en nedlagd röst var under förra mandatperioden.Resultatet för svenska folket blir lika nedslående: Mer av det man inte ville ha i valet i september. Svenska folket var tydligt där. Jag hoppas nu att det extra val som kommer den 22 mars ger ett klart utslag till vår förmån. Sverige är värt en bättre politik än detta ränksmideri. Sverige är värt en socialdemokratisk politik.

Herr talman! Jag och Leif Pettersson är helt eniga om vikten av att bygga Norrbotniabanan och om alla dess fördelar. Men Leif Pettersson och Socialdemokraterna lovade före valet att om de bara vann skulle spaden åka i backen dagen efter valsegern. Jag kan berätta för Leif Pettersson, alla i kammaren och alla som lyssnar på debatten att jag har varit i Umeå rätt många gånger sedan er valseger. Jag bor nämligen där. Jag har besökt skogen norr om Umeå, och jag kan inte hitta ett enda spadtag som är taget. Det finns ingenting.Det ni i stället har sagt dagen efter valet är att ni någon gång före år 2029 ska börja bygga de första nio kilometerna av totalt 270. Detta har ni bytt ut det första ni sa mot, och det, mina vänner, är inget annat än ett löftessvek. Den enda julklapp ni hade tänkt skicka till Norrland var höjd kilometerskatt och försämrad konkurrenskraft för norrländskt näringsliv. Det var den enda julklapp du hade med dig hem till norrlänningarna.Herr talman! I dag kommer Sveriges riksdag att rikta ett tillkännagivande mot regeringen när det gäller Bromma flygplats. Det innebär att riksdagen då säger till regeringen att inte utse en förhandlingsperson för att avveckla citynära flygplatser. Trots det har S-MP-regeringen nu på morgonen beslutat att utse Anders Sundström till förhandlingsperson för att just avveckla citynära flygplatser. Det innebär att hotet mot Bromma nu är på riktigt.Jag har före valet och efter valet träffat socialdemokrater på lokal och på nationell nivå. Jag har hört detta här i kammaren även under dagen. Ni har försäkrat att det inte finns något hot mot Bromma. Riksdagsledamöter och infrastrukturministern har bedyrat detta. Man har manat till lugn i denna kammare, och man har ansett att vi från Alliansen skapar osäkerhet och otrygghet i frågan och att vi inte borde bråka så mycket om just detta. Trots allt det här har ni alltså under dagen fattat beslutet att utse en förhandlingsperson. Det är emot folkviljan, och det är emot majoriteten här i riksdagen. Det är på alla sätt mycket allvarligt.Trots det vill jag, eftersom det är jul, påminna socialdemokraterna och miljöpartisterna här inne om att ni har glömt att yrka bifall till ert förslag. Jag vill bara påminna om det innan debatten är avslutad; ni har fortfarande möjligheten.Herr talman! Det är ingen förhandlingsregering som hanterar frågor på det här sättet. Det är en regering som inte förstår värdet av samarbete. Trots att de har mycket svagt stöd i denna riksdag söker de hellre konflikt än samarbete. Då kan man inte kalla sig samarbetsregering. Regeringen struntar helt enkelt i riksdagens majoritet, söker konflikt och riskerar 24 000 jobb i Sverige. När jag hör socialdemokrater fortsatt hävda i den här kammaren att Bromma inte är hotat av nedläggning blir jag lite generad.Herr talman! Låt mig måla upp en liten bild av vad detta handlar om. Tänk er en pappa som kommer ut i köket när hans femåriga dotter har tagit fram en stol till köksbänken. Hon har klättrat upp på köksbänken, hon har tagit ned kakburken från den översta hyllan och hennes hand är nere i kakburken. Denna femåriga flicka förstår att hon är tagen med handen i kakburken. Hon förstår att det inte är lönt att neka till att hon faktiskt tänkte ta en kaka. Men socialdemokrater här inne i riksdagens kammare blir inte det minsta generade, inte ens lite rosenröda på kinderna, när ni fortfarande - trots att regeringen nu på morgonen fattade detta beslut - hävdar att detta inte är något hot mot Bromma flygplats. Ni är påkomna med handen i kakburken. Det vore lite klädsamt att också medge det.Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till Alliansens förslag till beslut.
Herr talman! Jag vet inte vilka valdebatter Edward Riedl hörde på, men inte var det de där vi socialdemokrater deltog, i alla fall. Han måste nog ha stått inne på sin egen lilla toalett och pratat med sig själv och funderat: Hur kan Socialdemokraterna vara så himla dumma att de yrkar bifall till Norrbotniabanan? Hur kan de lova det? Nej, nej - de tänker börja bygga direkt efter valet!Edward! Så går det inte till i Sverige. Först måste vi fastställa en järnvägsplan. Vi måste fastställa en plan för var vi ska bygga järnväg. Jag vet inte om du känner till det, men det är faktiskt på det sättet. Efter det kan vi börja bygga. Järnvägsplanen är ännu inte fastställd eftersom den förra regeringen drog tillbaka medlen från Trafikverket, som höll på att utreda detta. Det är bara en ren sakupplysning i ärendet.Jag tror att du ska ta och akta dig lite grann för att fara omkring med de myter som du nu försöker skapa. Vi har aldrig lovat att börja bygga Norrbotniabanan dagen efter valet. Vi har däremot sagt att vi före 2018 - om vi hade fått igenom vår budget nu - skulle ha kunnat börja bygga banan.Nu blir det inte en millimeter Norrbotniabana. För du kan väl ändå medge, Edward, att den inte finns med i ert budgetförslag. Där finns inte Norrbotniabanan och inte heller någon annan bana som ska byggas i norra Norrland. Det finns inte med. Far inte ovarsamt fram med sanningen, utan prata i stället om hur saker och ting är!
Herr talman! Före valet hade jag många debatter med socialdemokrater, däribland Leif Pettersson. Jag var uppe i Norrbotten och förde en debatt i Piteå, om jag inte missminner mig alldeles. Då var det jag som försökte förklara för Leif Pettersson och alla andra som var med vid debatterna att man inte kan börja bygga på en gång. Det tar tid när det gäller infrastruktur. Det är mycket arbete innan man får spaden i backen - jättemycket arbete!Men varenda gång i varenda debatt med varenda socialdemokrat hörde man: Vi börjar bygga direkt när vi vinner valet. Nu är det sluttjafsat! Jag tror till och med att Leif Pettersson hade en del spännande uttryck som finns i Norrbottens-Kuriren. Det går att läsa för den som vill.Ert löfte om att börja bygga efter valdagen är i dag utbytt mot det som står i er budget. Någon gång före år 2029 ska ni börja bygga 9 kilometer av totalt 270 kilometer järnväg. Jag vill mena att det inte är något mindre än ett löftesbrott. Den enda julklapp ni har med er till Norrbotten - vad var det? Höjd kilometerskatt och försämrad konkurrenskraft för norrländskt näringsliv. Det duger inte, Leif Pettersson.
Herr talman! Nej, Edward Riedl, det är ingen som har sagt att vi skulle börja bygga dagen efter valet. Det vet vi alla att det inte går. Vi har däremot sagt att vi ska börja med planeringen och att vi ska börja bygga före 2018.Däremot måste järnvägen vara färdig före 2029 om vi ska komma i åtnjutande av de medel som EU är berett att ställa till vårt förfogande i sammanhangen; det är alldeles rätt. Nu gäller det att hålla reda på saker och ting och att inte vara i någon egen liten värld, som Edward Riedl ibland har en förmåga att göra.Med ditt förslag till budget kommer rälsen mellan Boden och Bastuträsk inte heller att bytas ut. Menar du att det är en julklapp till Norrbottens befolkning, eller till Västerbottens befolkning för den delen, att på det sättet dra in underhållet på en viktig järnvägssträcka i övre Norrland? Är det en julklapp till SSAB kanske? Eller är det en julklapp till någon annan att det kommer att ske?Nej, det är det inte. Det är i stället ett stort svek mot både Norrbotten och norra Sverige. Det är ett svek mot hela Sverige, eftersom Sveriges export blir lidande av det här. Det är SSAB:s stålämnen som ska fraktas mellan Luleå och Borlänge som inte kommer fram i tid. Om olyckan dessutom skulle vara framme och vi får ett rälsbrott på sträckan kommer ingenting fram under lång tid.Ta du och fundera lite grann på hur saker och ting hänger ihop, Edward! Vi har aldrig sagt att vi ska börja bygga direkt efter valet. Jag har aldrig sagt det. Ingen har sagt det. Du har möjligen tolkat det på det sättet eftersom du själv inte vill att banan ska byggas.
Herr talman! Jag ska inte bemöta alla osakliga påståenden. Jag låter dem stå för Leif och placerar dem någonstans på kontot över att det är lite skämmigt att komma hem till Norrland nu.Det som lovades från socialdemokrater före valet var precis det som jag har hävdat. Jag stod och försökte förklara i debatt efter debatt att det tar tid att planera infrastruktur. Man måste ha pengar och göra det på ett seriöst sätt. Det går inte att lova allt till alla. Jag stod och sa precis de sakerna. Men det är kul att du har tagit det till dig nu, Leif Pettersson.Alldeles oaktat om du nu själv inte har sagt att ni ska börja bygga dagen efter valet var det nog det som många uppfattade att många socialdemokrater sa. Men det har bytts ut mot att det kan ta uppemot 15 år innan spaden åker i backen. Jag vill vara tydlig med att jag tror att väljarna tolkade in något annat när ni mötte dem i valrörelsen. De uppfattade något annat än att det kan ta 15 år innan spaden åker i backen.Jag tror att alla ni socialdemokrater har en uppfattning som går hem väl när ni är hemma Norrland. Det vill säga ni lovar mycket, vitt och brett. Sedan sätter ni er på flygplanet ned till Stockholm. Och någonstans där i luften händer det saker. Helt plötsligt står ni inte fast vid de löften som ni hade innan ni satte er på flygplanet. Ni kommer ned till Stockholm och är helt plötsligt rätt nöjda med att det kan ta uppemot 15 år innan spaden åker i backen, trots att ni har lovat att bygga direkt efter valdagen.Det tycker jag är pinsamt. Jag skulle skämmas ögonen ur mig om jag kom hem efter att ha gett sådana löften. Jag skulle skämmas ögonen ur mig fullständigt. Och vad är det dessutom för julklapp som man tar med sig när man sätter sig på flyget och åker hem? Höjd kilometerskatt och försämrad konkurrenskraft för norrländska företag - det är pinsamt.

Herr talman! Framtiden finns i fungerande, billig, snabb och effektiv kollektivtrafik. Framtidens generationer vill sitta och surfa på mobilen när de tar sig någonstans och inte sitta och krypköra bakom ratten. Stockholms framtid ligger i modern kollektivtrafik och hela, grusfria och gärna tvåfiliga cykelbanor.I Lima förhandlar vi om minskade utsläpp, men här hemma gör vi den största satsningen på något som ökar utsläppen, nämligen Förbifarten. Den är inte heller förenlig med ett klimatpolitiskt ramverk. Naturvårdsverket anser att inget av de två vägbyggnadsalternativen som har presenterats i utredningen är förenliga med miljöbalkens bestämmelser eftersom de bland annat leder till kraftigt ökade utsläpp av koldioxid. Riksantikvarieämbetet försökte förklara hotet mot världsarvet.Frågan är inte om det är för sent att stoppa Förbifarten. Frågan är om det ens finns underlag för att besluta om den. Det gör det inte. Kombinationsalternativet och en kollektivtrafiklösning är inte tillräckligt utredda, och vanligt folk har inte fått rätt chans att yttra sig.Luftkvaliteten är usel, och exponeringstiden är beräknad till max 15 minuter. Men samtidigt beräknas det att hastigheten måste sänkas vintertid för att luften inte ska bli för dålig. Då hinner man inte igenom tunneln på 15 minuter, särskilt inte om man dessutom ska åka tillbaka samma dag.Land skall med lag byggas. Men Förbifart Stockholm är tydligen också Förbifart Lagstiftning.Domstolen ställer krav på hur det ska byggas, till exempel genom striktare bullerkrav samt förbättrad dagvattenhantering. Och luftkvalitetsnormerna kommer att ställa krav på partikelfilter, ökad pumpeffekt och betongbeläggning. Alla dessa kostnader finns inte med i kalkylen. Dessutom bygger kalkylen på att biltrafiken ökar snabbare än befolkningen.Vi har en väg som byggs med syfte att minska trängseln i Stockholm men vars kalkyl bygger på ökad trängsel. Det betyder att den enda chansen för att vägen ska bli byggd är att den misslyckas med målet. Detta omöjliggör dessutom ett beslut om fossilfri fordonsflotta som riksdagen var enig om nyligen. Det kommer inte att finnas tillräckligt med alternativa bränslen eller alternativa bilar om trafiken ökar så snabbt.Förbifarten är också ofinansierad. Den bygger på glädjekalkyler. Vi kommer antingen att stå där med jordens längsta underjordiska återvändsgränd när pengarna är slut, eller kommer de pengar som vi vill ha till kollektivtrafik inte att finnas. Förbifarten kommer att bli en gökunge som puttar tunnelbanor, bussar och cykelbanor ur boet. Den kommer att stanna av Sveriges gröna omställning.Jag håller helt och fullt med de alliansföreträdare som har talat om ansvar för skattebetalarnas pengar. Kan vi då inte gemensamt släppa prestigen och inte stressa igenom upphandlingar där kostnaderna är okända? Förbifarten kommer att kosta över 20 000 per stockholmare. Det blir 100 000 för Stockholms barnfamiljer i skattehöjningar och trängselskatteavgifter - för en väg som ökar trafiken. Det är ett märkligt vallöfte.Jag kan förstå att en del vill ha den här vägen. Men kan vi inte enas om att vi i alla fall innan upphandlingarna sätter i gång tar reda på vad den kostar, nu när nya krav tillkommer? Och vi kan väl ta reda på vilken extrautrustning vi måste köpa in för att skydda folkhälsa, miljö, djur, vatten och medborgare?Jag ber alla ansvarstagande företrädare här i dag att inte pressa igenom bygget. Om vi utreder klart kan det kosta någon procent mer. Det har vi sett. Men det kan också spara mycket pengar. Om vi inte utreder klart eller ens följer gällande lagstiftning kan det handla om tiotals miljarder som antingen inte kommer att finnas tillgängliga för alla våra olika vallöften eller som i onödan tas från skattebetalarnas fickor.Att köpa en gris i säcken är illa nog, men att köpa en hel motorväg i säcken är för tungt för mig att bära. Jag tror att inte ens jultomten skulle komma undan med det.Kultur, medier, trossamfund och fritidÖverläggningen var härmed avslutad.